Herr talman! Jag var av två skäl litet tveksam till om jag skulle ta till orda för att polemisera mot Bo Södersten. För det första hade det kanske varit bäst om vi hade fått en intern socialdemokratisk debatt, som i och för sig hade varit intressant. För det andra kunde jag faktiskt i långa stycken hålla med Bo Södersten. Det gällde när han i början av sitt inlägg talade om vikten av att satsa på kvalitet, ställa krav, värna om kunskap. I långa stycken var det nästan som att läsa ur de liberala högskoleoch forskningsmotioner som vi i ett antal år har väckt här i riksdagen. Men jag begärde ändå ordet, eftersom Bo Södersten — jag får väl känna mig smickrad av det — gjorde mig till fader för alla de här tankarna. Det är riktigt att jag, liksom folk från andra partier, tycker att grundtankarna är riktiga. Bo Södersten sade någonting om att de som stödjer detta förslag inte förstår mycket. Universitet och högskolor, SACO och LO förstår alltså inte särskilt mycket. Jag vill nog påstå att de som har stött dessa tankar — personer som själva i stor utsträckning är aktiva vid universitet och högskolor — verkligen, i likhet med Bo Södersten, har satt sig in i förslaget och står för vad de tycker. De problem som finns i dag är väl inte alldeles obekanta. Det gynnar inte rekryteringen till forskning att vi tidigare haft ett system där man efter ett antal år slås ut från universiteten. Att i dag tvingas säga till en ung, tänkbar forskare ”Du får visserligen anställning här ett antal år, men vi ger inga garantier för att det blir någon fortsättning, utan du kan bli utan jobb”, det har varit ett stort problem. Och jag kan försäkra Bo Södersten att både professorer, universitetslektorer och docenter av alla kategorier har talat om det för oss i lärartjänstutredningen. Gör någonting åt detta, har man sagt. Och det är precis på den punkten som detta förslag innebär en mycket viktig förbättring. Jag vill sedan också fråga Bo Södersten — jag tror att det vore intressant för kammarens ledamöter att få veta detta — om han på alla punkter i övrigt när det gäller kvalitet och krav och värnande om kunskap och forskning ställer upp på de förslag som vi har väckt. Hur ställer sig Bo Södersten i praktiken till vårt krav på att avveckla regionstyrelserna och stärka universiteten och högskolorna? Håller Bo Södersten med folkpartiet och moderaterna, som driver den här tanken, eller håller han på den här punkten med sina egna partivänner? Jag tror att ett klart svar här vore intressant, och detta är också en fråga som diskuteras i dag, eftersom vi har en reservation där man inte vill stärka regionstyrelsernas ställning. Jag skall för säkerhets skull, herr talman, se till att det begärs votering på den punkten. Det kan hända att Bo Södersten här är talesman för en växande grupp socialdemokrater som liksom vi vill ändra på den organisatoriska strukturen, och det vore alldeles utmärkt. Sammanfattningsvis håller jag med om mycket av vad Bo Södersten sade, men jag instämmer inte i hans praktiska slutsatser. Vad har Bo Södersten för recept när det gäller de grundläggande svårigheterna? Är det inte bra att vi nu får en internationell anpassning?

Herr talman! Vi kanske inte skall ge oss in på alltför vidlyftiga debatter. Det här är emellertid litet sorgligt. Jag framförde argument som om de vore korrekta borde ha tagits upp till debatt, men jag har inte hört att någon av herrarna här som ivrar för denna proposition har gjort det. Jörgen Ullenhag försöker krypa bakom det s.k. docenteländet. Jag tycker själv att det är ett mycket överdimensionerat problem. De allra flesta docenter, med något enstaka undantag, klarar sig mycket bra under nuvarande organisationsförhållanden. Detta kan inte tas till intäkt för att göra det som man nu i realiteten gör, nämligen att riva sönder hela forskningsorganisationen inom dagens svenska högskola. Det är inte något litet steg vi tar i dag, utan ett oerhört stort steg. Låt mig slutligen ta upp en enda sak. Det finns en åtgärd som inte skulle kosta ett enda öre men som drastiskt skulle öka produktionen av forskning vid våra högskolor och universitet. Om vi betonade forskningen mer än vi gör i dag och om vi för enkelhetens skull införde som kriterium för meritering — något som är internationellt gångbart — det som i universitetsstadgan kallas för vetenskaplig skicklighet, skulle våra universitet automatiskt börja gradera upp sig själva. Därmed skulle alla de som vill vara kvar vid universiteten — det är ofta trevliga, varma och sköna arbetsplatser, det kan jag intyga — veta att de också måste forska. Den tanke som ligger bakom utredningen, att den som forskar inte kan undervisa, är fullständigt ogrundad. Normalt är det den som behärskar och kan sitt ämne, den bäste forskaren, som också är den bäste läraren. Vad vi bör göra är att försöka sätta forskningen i högsätet. Om vi ändrar incitamentstrukturen så att forskning verkligen blir lönsam för individerna, kommer vi också att få fram den. Det är hög tid att forskning, som Tage Erlander sade på sin tid, på nytt blir fint.
Herr talman! Jag skall än en gång fatta mig mycket kort. Jag tycker att Bo Södersten i grunden har fel när han säger att det är ett överdimensionerat problem att det har slagits ut docenter, vilkas förordnanden har gått ut. Det är klart att Bo Södersten och jag, som sitter på mycket trygga och fasta tjänster inom universitetsväsendet, inte har några problem. Men de personer som slås ut efter ett antal år i forskning har problem. Jag kan försäkra Bo Södersten att det inte är något bra rekryteringsargument för den som funderar på en karriär inom universitetet att deras förordnande löper ut efter ett antal år om det inte finns någon tjänst. På den punkten blir det en mycket klar förbättring. Det blir också en förbättring på det sättet att alla de som i dag sitter på ordinarie universitetslektorat och andra universitetslektorat får möjlighet att i konkurrens med andra söka forskningstillfällen. Och jag tror att det är mycket bra att de som undervisar i högskolan i dag får möjlighet att forska då och då. Det är internationellt sett ett mycket egenartat system vi har, att vissa tjänster är låsta enbart till grundutbildningen, vilket är fallet med universitetslektoraten. Det vet Bo Södersten. Därför förvånar det mig litet att han inte låtsas om de sakliga argumenten. På båda dessa punkter innebär förslaget radikala förbättringar. Till sist tror jag också att man på universiteten klarar av att fatta dessa beslut själva. Där finns den vetenskapliga kompetensen, och det är där man fattar beslut om hur forskningsresurserna skall fördelas. Jag har inte fått något svar på min fråga om Bo Södersten vill avveckla regionstyrelserna eller inte.
Herr talman! Låt mig bara helt kort till slut säga att det är klart att det är bra att universitetslektorerna får ökade möjligheter att forska. Men det får inte ske till vilket pris som helst. När det sker till priset av att de som nu är de professionella forskarna — forskarsassistenterna och docenterna —i praktiken skall avskaffas är det ett alldeles för högt pris att betala. Då tar man i själva verket resurser från dem som verkligen har kompetensen och möjligheten att driva en forskning på internationell nivå och ger den till personer som för det mesta har rekryterats på pedagogiska meriter och som kanske inte har ägnat sig åt aktiv forskning på 10 eller 15 års tid. Under den korta tidrymd som de kan få resurser till, kanske en, två eller tre terminer, kan de aldrig mer än på sin höjd komma upp till en rimlig kompetens. Sällan kan de göra mer än eventuellt planera ett större forskningsuppdrag, än mindre genomföra det. Det är att fullständigt ställa saker och ting på huvudet. Jag tror att det, när den här skutan har gått i kvav, finns utrymme för oss att komma tillbaka och gemensamt försöka satsa på en ordentlig högskolepolitik.
Herr talman! Det inte för sent än. Det hade varit fullt möjligt för Bo Södersten att lämna en motion där han hade framfört sina synpunkter, och det är fortfarande fullt möjligt för Bo Södersten att yrka på någonting annat än vad utskottet har gjort. Det förväntar jag mig faktiskt att han gör med den grundinställning som han har. Jag visade mycket tydligt i mitt huvudanförande att det är fullt möjligt att få en motsvarighet till dagens docenttjänster genom att låta högskolelektorer forska. De besluten fattas på lokal nivå på universiteten av vetenskapligt förtjänta personer. Den möjligheten är fullkomligt klar, och det är därför som högskolans eget folk i stor utsträckning har ställt upp på detta förslag. Jag citerade på den punkten personalchefen vid Linköpings universitet, som redovisade sina kontakter med olika kategorier, och jag citerade en aktiv forskare vid Linköpings universitet. Jag kan mångfaldiga exemplen. Men detta låtsas Bo Södersten alltså inte om. Herr talman! F. ö., vad anser Bo Södersten om regionstyrelserna?
Herr talman! Med anledning av Bo Söderstens huvudanförande och repliker vill jag bara säga ett par saker. När Bo Södersten säger att forskning till följd av våra åtgärder nu och tidigare inte längre är attraktivt måste jag för min del redovisa en helt annan erfarenhet. Jag tror fortfarande att forskning är någonting verkligt attraktivt. Det är snarare så, att undervisning kanske inte är lika attraktivt. Man kan tydligen har rätt olika erfarenheter, Bo Södersten, från det som kallas den akademiska världen. Jag skall inte gå igenom det innehållsmässiga i Bo Söderstens anföranden, men Bo Södersten började sitt huvudanförande med att säga att han suttit sex år i riksdagen och att han inte hade sysslat med utbildningspolitik här. Men någon gång måste man ta bladet från munnen, sade han, och det har han tydligen gjort i dag. Det hade varit tacknämligt om Bo Södersten hade tagit bladet från munnen något tidigare, så tidigt att han i varje fall hade kunnat lägga fram en motion om dessa saker, så att hans tankegångar hade blivit föremål för prövning i utskottet. Han gör nu i sluttampen av debatten nästan gällande att vi inte bryr oss om eller att vi nonchalerar de tankar han tar upp. Men det är inte så lätt att bry sig om tankar som kommer i slutet av en debatt. Jag tycker att Bo Södersten med sin erfarenhet av de här frågorna borde ha kunnat ge uttryck för sina uppfattningar avsevärt tidigare. Då kanske han också hade haft möjlighet att påverka innehållet i det dokument vi nu skall besluta om.

Herr talman! Beslutsformerna under krig och krigsfara kan naturligtvis vara svåra att i förväg utforma. Det är emellertid viktigt att regelsystemet tryggar en demokratisk beslutsordning. Det är den utgångspunkten som har varit vägledande, när vi från vpk väckt en motion i anslutning till regeringens proposition nr 83 om ändring i regeringsformen vad avser den kommunala beslutanderätten i krig och vid krigsfara. Riksdagen har som bekant en krigsdelegation, som i ett sådant läge träder i dess ställe. Vi godtar att någon motsvarighet kan behöva finnas i kommuner och landsting. Vi har dock i motionen betonat att det bör vara de folkvalda församlingarna som utser de organ som skall fungera i en sådan krissituation. Konstitutionsutskottet har inte biträtt motionsförslaget om att i grundlagen ange hur beslutsordningen skall vara utformad. Däremot gör utskottet betydelsefulla markeringar. Utskottet framhåller att det av demokratiska skäl självfallet är viktigt att förtroendemannastyret kan upprätthållas också i skärpta lägen och förutsätter att regeringen beaktar detta i det aviserade lagförslaget. Detta uttalande svarar mot motionens syfte, och vi har därför från vpk inte ansett det nödvändigt att vidhålla yrkandet om att i grundlagen ange hur beslutsordningen skall utformas. Vi ser utskottets uttalande som betydelsefullt. Det blir också tillfälle att senare ta ställning till utformningen av den särskilda lag som skall reglera beslutsordningen i kommuner och landsting i krig eller vid krigsfara. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än utskottet.

Herr talman! I konstitutionsutskottets betänkande nr 20 om ändring i regeringsformen behandlas också ett antal motioner angående videogramfrågorna, däribland motion nr 519 av Gunhild Bolander och mig. Vi begär i vår motion förslag till lagstiftning om förhandsgranskning av videofilmer som skall säljas eller hyras ut i vårt land. Likalydande krav finns i flera andra motioner. Utskottet hänvisar till att yttrandefrihetsutredningens betänkande har remissbehandlats och f.n. är under beredning i regeringskansliet. Under remissbehandlingen har starka önskemål framkommit om att förhandsgranskningen skall finnas kvar i nuvarande utformning och utvidgas till att omfatta också filmer och videogram för uthyrning och försäljning. På grund härav överväger man att ytterligare utreda frågan om förhandsgranskning av filmer och videogram, och i avvaktan på detta kommer i vår förslag till vissa ändringar i nu gällande lagstiftning att föreläggas riksdagen för att man, som det heter, på ett mer effektivt sätt skall kunna ingripa mot våldsskildringar i videogram. Enligt vår mening är det angeläget att ingripa för att få en sanering av videofilmutbudet. Det borde ha gjorts för länge sedan. Vi är många som länge har krävt att videovåldet stoppas. Videovåldet upplevs av stora grupper i samhället som ett hot, framför allt mot ungdomarna och barnen. I de motioner som nu avstyrkts av utskottet finns argument för sanering av eller stopp för videovåldet, och jag behöver inte upprepa dem. Riksdagen kommer i vår, säger man i utskottets skrivning, att få ta ställning till de frågor som tas upp i motionerna, men jag vill ändå här och nu erinra om de många nödrop som har hörts från föräldrar, läkare, poliser, skolpersonal och andra som har ansvar för barn och som i likhet med oss motionärer kräver att videovåldet stoppas. De skador som videovåldet förorsakar är redan i dag så omfattande att det är oacceptabelt att låta den nuvarande ordningen gälla. Många föräldrar känner sig vanmäktiga när starka ekonomiska intressen bjuder ut videovåld. Regering och riksdag måste ta sitt ansvar och se till att ovärdiga inslag rensas bort. Det är angeläget att barn och ungdomar skyddas från de skadeverkningar som våldsskildringar i filmer och videogram medför. Precis som centerns representanter skriver i den avvikande mening som fogats till kulturutskottets yttrande förutsätter vi nu att den aviserade utredningen om förhandsgranskning av film och videogram arbetar snabbt och att riksdagen snarast får ta ställning till förslag i ärendet. Herr talman! Jag har i dag inget yrkande.

Herr talman! Jag kan fatta mig väldigt kort. Jag vill gärna intyga att Kersti Johansson har gjort en korrekt beskrivning av hur den här frågan kommer att handläggas. Vad vi i dag skall besluta om är en grundlagsändring, och den innebär, som vi har redovisat i utskottets betänkande, att man skall kunna möjliggöra en förhandsgranskning av videogram som visas offentligt. Detta kräver en ändring, eftersom det annars kan komma i konflikt med de bestämmelser som gäller i fråga om mötesfrihet. Här ges alltså en rätt till inskränkningar i mötesfriheten, och därmed bereds vägen för en viss förändring när det gäller offentlig visning. Jag tror att detta är en väldigt litet kontroversiell fråga. Naturligtvis skall man ha liknande bestämmelser när det gäller videogram som när det gäller film, och jag noterar med tillfredsställelse att vi i detta betänkande är fullständigt eniga om den ändringen. Senare kommer en proposition, och då får man ta upp de delar som berör extremvåldet. Vissa förändringar är aviserade, och det ges då möjlighet för motionärer att återkomma. Regeringen har också sagt att man tänker komma med en utredning i just den fråga som berörs i Kersti Johanssons och Gunhild Bolanders motion, där det yrkas att riksdagen skall hos regeringen begära förslag till lagstiftning om förhandsgranskning av videofilmer som skall säljas eller hyras ut i vårt land; det gäller alltså en ytterligare vidgning. Utskottet har ingen anledning att i det här sammanhanget ta ställning till dessa yrkanden, utan menar att de frågorna bäst behandlas i samband med det kommande beredningsarbetet och eventuella förslag som kan komma hit till riksdagen. Jag är glad över att vi i en så pass stor fråga har kunnat ena oss om betänkandet; det finns bara ett par särskilda yttranden, som jag inte anser mig behöva polemisera emot. Därför yrkar jag med det anförda helt enkelt bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I samband med panikpaketet 1984 infördes exportdepositioner för skogsprodukter. Det verkliga om än ej uttalade syftet med den nya lagen var att få billiga lån för att täcka statsskulden eller i varje fall en del av den. De borgerliga partierna varnade för en sådan politik. Ingen bransch skall särbehandlas, eftersom det förrycker en sund utveckling. Systemet med exportdepositioner slår blint och drabbar både företag med god likviditet och företag med dålig. För att undanröja de värsta skadeverkningarna av de nya bestämmelserna, som väl även regeringen insåg, försågs lagen med dispensregler. I september väntade bortemot 100 företag på dispens, många av dem sedan i början av juni månad. Jag hade själv nöjet att följa ett sådant dispenssökande företag, och jag vet att där var fyra månader av inaktivitet när det gällde investeringsverksamheten. Många företag har alltså tvingats dröja med sina investeringar. Planeringstiden för investeringar — i varje fall byggnadsinvesteringar — är redan alltför lång i vårt land. Regeringen har nu insett sitt misstag med exportdepositionerna och vet nog att de negativa konsekvenserna inte har varit obetydliga. Efterfrågeläget har dessutom försämrats inom trävaruindustrin. Man föreslår därför att exportdepositionerna skall avskaffas för trävaror. Naturligtvis bör exportdepositionerna avskaffas helt, åtminstone om man vill undgå snedvridande regleringar inom industrin. Lån för att täcka delar av statsskulden skall man naturligtvis ta upp på marknadsmässiga villkor. Jag vill därför tillstyrka reservationen, som har Nils Åsling som första namn. Om vår reservation faller, ansluter vi oss naturligtvis till vad som står under punkt 2 i hemställan, där det ju föreslås åtminstone borttagande av detta med exportdepositioner för trävaror.

Herr talman! Under våren 1984 beslutade riksdagen med anledning av de då rådande konjunkturförhållandena om exportdepositioner för skogsprodukter, då motsvarande 3 90 av exportvärdet av de skogsprodukter som förs ut ur Sverige under tiden den 1 juli 1984-30 juni 1985. Sedan dess har den förändringen skett att en oväntat kraftig försvagning av efterfrågan på sågade och hyvlade trävaror under senare delen av 1984 inträtt. Det har alltså skett en kraftig omsvängning under det sista halvåret jämfört med den situation som var rådande när regeringen föreslog de våren 1984 beslutade åtgärderna. Den efterfrågebild som nu råder bedöms stå sig under resten av den tid som åtgärderna skall gälla, alltså fram till den 30 juni i år. Då förutsättningarna inte längre föreligger, föreslår finansutskottets majoritet att depositionerna skall upphöra att gälla för sågade och hyvlade trävaror och att den sista depositionen skall göras för december 1984. Depositionerna skall alltså slopas fr.o.m. årsskiftet. Vad beträffar massaoch pappersexporten förutses den öka markant, och lönsamheten i synnerhet för pappersindustrin kommer att bli mycket god. Därför kommer de beslutade åtgärderna att gälla perioden ut. I reservationen från de borgerliga representanterna i utskottet görs gällande att det hela tiden saknats skäl för de åtgärder som riksdagen beslutade under våren och föreslås att lagen i sin helhet skall avskaffas samt att de i riksbanken innestående medlen omedelbart skall återbetalas. Det är förvånande att de borgerliga partierna betraktar ekonomin så ensidigt. Deras uppfattning är: får bara marknadsekonomin leva ostörd, leder det till det bästa resultatet för samhällsekonomin. Vi har erfarenheter av borgerlig politik då de borgerliga lät sig ledas av sina dogmer om marknadsekonomin. Under de sex borgerliga år som vi fick uppleva har vi klart fått bevittna vad dessa dogmer ledde till — obalans och tillbakagång i den svenska ekonomin. När åtgärderna vidtogs i våras skedde det efter det att man kunde skönja resultatet av 1984 års avtalsrörelse — att den skulle hamna på ett par procent mer än vad som var nödvändigt för att klara det uppsatta målet, fyra procents inflation. Man kunde då skönja en stark likviditet inom näringslivet, framför allt inom skogsindustrin. Produktpriserna inom träindustrin ökade under 1983 med 5—10 96 mer än inom den övriga industrin. Då skulle det naturligtvis ha varit väldigt ansvarslöst av regeringen att inte vidta åtgärder för att dämpa det kostnadstryck som kunde ha uppstått när kapacitetsutnyttjandet nått toppen. De goda vinstmöjligheterna hade i väldigt hög grad genererat inflation och löneglidning. I en sådan situation måste naturligtvis varje regering vara uppmärksam, så att åtgärder inte får spridningseffekter på övriga delar av ekonomin. Jag skulle vilja passa på och ifrågasätta Margit Gennsers påstående att anledningen var att regeringen ville ha billiga pengar för att finansiera budgetunderskottet. Jag vill påpeka för det första att detta inte var avsikten och för det andra att den nuvarande regeringen inte befinner sig i den knipa som de borgerliga regeringarna befann sig i på slutet. Vi har ännu inte haft några besök från Valutafonden eller från några banker för att konstatera hur det ekonomiska läget är sedan den socialdemokratiska regeringen har lyckats föra en mycket framgångsrik politik. Jag ber att få yrka bifall till utskottsmajoritetens förslag.
Herr talman! Jag skall först göra ett påpekande gällande löneglidningen. Denna har faktiskt varit ovanligt låg i år trots de höga vinsterna. Detta beror på att bl.a. verkstadsindustrin lyckades med en litet större lönedifferentiering än annars. Det finns som sagt undersökningar som visar att löneglidningen hänger ihop med brist på arbetskraft och inte beror på vinsterna. Vad gäller det där med att låna pengar: Nog har regeringen varit väldigt förtjust i att få billiga pengar! Man har gjort en del regleringar som har haft just detta syfte, t.ex. att försäkringsbolagen måste binda en del av sitt kapital i prioriterade obligationer.
Herr talman! Margit Gennser säger att vi har haft en mycket liten löneglidning under året. Det kan naturligtvis bero på att regeringen på ett beslutsamt sätt har engagerat sig i kostnadsutvecklingen med sådana här åtgärder, och kanske hänger det ihop med det engagemang som regeringen har visat inför avtalsförhandlingarna genom de överläggningar som har hållits med arbetsmarknadens parter. Detta kan ha påverkat utvecklingen.
Herr talman! Naturligtvis kan man ha olika hypoteser. Jag vill rätta en sak. Jag sade inte att vi hade för liten löneglidning. Jag sade att lönesättningen hade fungerat något bättre i år än tidigare, och då hade vi mindre löneglidning. Det är sannolikt så — jag måste påpeka det — att det beror på att marknaden har fungerat något bättre, inte på olika samtal mellan olika makthavare.

Herr talman! Här har utbrutit en mini-ekonomidebatt mellan Torsten Karlsson och Margit Gennser. Det är naturligtvis befogat, för frågan om exportdepositioner kan inte isoleras från sitt ekonomiska sammanhang. Exportdepositioner är ju en tidigare praktiserad metod, som man kan tillgripa i stabiliseringspolitiskt syfte när situationen är sådan. Man måste emellertid bedöma dem med hänsyn till deras effekt på den ekonomiska politiken och på stabiliseringspolitiken. Det är detta som gör mig så tveksam till en förlängning och ett kvarhållande av exportdepositionerna när det gäller massaoch pappersindustrin. Jag tror att man vid en närmare analys skall finna att exportdepositionerna i nuvarande läge är ett misstag. De har ingen stabiliseringspolitisk effekt. Det finns ingen anledning att på något sätt konservera denna typ av ingrepp i marknaden, om man inte efter en analys klart kan visa att de har haft stabiliseringspolitiska effekter. Det har från regeringssidan och från majoriteten i finansutskottet inte presenterats ett enda försök till analys i den riktningen.

Dessutom kan jag kanske tillägga, att när man nu väljer att behålla exportdepositionerna på massa och papper, är det ett mycket vitt sortiment med en mycket olikartad marknadsbild som man drabbar. I synnerhet när det gäller papperssortimenten är det ju alldeles uppenbart att marknadsbilden är så pass splittrad att bara detta motiverar att man undantar papperssidan från exportdepositionerna. I fråga om massan är det något annorlunda med tanke på den höga dollarkurs som vi f.n. har. Summan av detta är naturligtvis att exportdepositionerna bör avskaffas, eftersom det inte finns några stabiliseringspolitiska eller andra argument som stöd för det arrangemanget. Jag ber att få instämma med Margit Gennser, som har yrkat bifall till reservationen men samtidigt också påpekat att för den händelse reservationen faller accepterar vi utskottets hemställan under punkt 2.

Det är naturligtvis mycket svårt att redovisa analyser när det har varit fråga om så kort tid. Vad vi nu har gjort är att vi har konstaterat utvecklingen när det gäller sågverken. På det området har regeringen handlat och vidtagit de åtgärder som utvecklingen har visat vara nödvändiga. Att då gå in med åtgärder i den övriga delen av skogsindustrin, där det fortfarande föreligger en mycket god konjunktur och god avsättning för produkterna, tycker jag är alldeles onödigt under den korta tid de här åtgärderna skall gälla. Sedan vill jag framhålla att de beslutade åtgärderna har vidtagits i samband med en hel rad andra åtgärder när det gäller industrin och kommunerna — ekonomisk-politiska åtgärder för att dämpa kostnadsutvecklingen och löneglidningen.
Herr talman! Om en administrativ åtgärd av den här karaktären skall bestå, måste väl ändå riksdagen ha garantier för att den fyller ett bestämt syfte. Torsten Karlsson säger att det är svårt att härleda någon effekt av arrangemanget. Ja, det är det. Men vi kan se en uppenbar effekt, nämligen att åtgärden har varit investeringshämmande. Och stabiliseringspolitiskt har den, om man ser till helheten, inte någon märkbar effekt. Alltså har arrangemanget överlevt sig självt.

Herr talman! Frågor rörande företagens sociala avgifter är föremål för stort intresse bland ledamöterna, och de har ofta diskuterats i denna kammare. Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 13, som vi nu behand lar, är baserat på ett stort antal motioner i ärendet. I pressen har den senaste tiden funnits ett stort antal exempel när det gäller de för företagen brännande socialavgiftsfrågorna. Att det är mycket besvärliga frågor det rör sig om framgår klart av det faktum att landets förre justitieminister en tid låg i fejd med riksförsäkringsverket när det gällde sociala avgifter. Det är alltså svårt för den enskilde att verkligen klara av det här besvärliga regelkomplexet. Det mest skrämmande åskådningsexemplet är kanske fallet med snickaren Elof Hjortberg i Göteborg, som tvingats betala en kollega skatter och sociala avgifter på ca en halv miljon kronor. Detta skulle ha gjort att han tvingats gå i konkurs, om inte företagarförbundet startat en insamling för att rädda företaget. Det som är mest upprörande i detta och liknande ärenden är att det inte räcker med att den anlitade entreprenören är registrerad som arbetsgivare och att han är momsregistrerad. Inte heller hjälper det med ett s.k. civilrättsligt avtal, dvs. att uppdragstagaren i fråga i en skiftlig överenskommelse ikläder sig skyldigheten att betala avgifterna. Man kan inte få ett förhandsbesked om vem som skall stå för avgifterna. Det är först i efterhand som det står klart vem som skall betala dem. De tolkningar som slutligen görs av riksförsäkringsverket och riksskatteverket — lagens långa arm — är utslagsgivande. Dock har det hänt att förvaltningsdomstolarna på senare år har underkänt de krav som har presenterats. Frågan kompliceras av att sociallagstiftningens och uppbördslagstiftningens arbetstagarbegrepp inte är desamma. Knuten i den här frågan är vem som är arbetstagare och vem som är arbetsgivare. Den som är arbetstagare enligt uppbördslagstiftningen bedöms regelmässigt som arbetstagare också enligt sociallagstiftningen, men det motsatta gäller inte alltid. Om man själv försöker ta reda på gällande regler, blir man sannerligen inte klokare.

Hur i all världen skall småföretagare och jordbrukare våga anlita underentreprenörer, när det kan föra med sig så ödesdigra konsekvenser? Jag är säker på att vårt land har gått miste om åtskilliga arbetstillfällen på grund av de helt orimliga och svårtolkade avgiftsbestämmelserna. Den 13 januari 1983 fick jag svar av socialministern på en fråga huruvida han var beredd att vidta åtgärder för att åstadkomma klara regler beträffande betalningsskyldigheten för sociala avgifter. Han svarade då att nuvarande regler inte är tillfredsställande, men att socialavgiftsutredningen hade uppdraget att lägga fram ett förslag. Vi var helt överens om att nuvarande förhållanden inte är tillfredsställande. Detta var två år sedan, men ännu har ingenting hänt. Utskottsmajoriteten gömmer sig bakom att det kommer ett utredningsförslag i början av detta år. Jag vill ställa följande fråga till utskottets talesman: Hur många företag skall tvingas gå under innan något händer här i Sveriges riksdag? Problemen aktualiserades faktiskt redan i slutet av 1950-talet. Det har alltså gått väldigt många år sedan dess, och många småföretagare har dukat under på grund av de regler som gäller. Jag anser att SHIO och Företagareförbundet har alldeles rätt i sitt krav att något måste hända omgående. Det bör enligt SHIO räcka att ett företag är momsregistrerat för att uppdragsgivaren skall slippa ställas inför dagens orimliga krav. Detta kan eventuellt kombineras med att underentreprenören är registrerad som arbetsgivare om det finns anställda. Det finns över huvud taget så mycket samlad erfarenhet i dag att klarare regler borde kunna tillskapas relativt omgående. Till utskottets betänkande är fogade ett antal reservationer, och jag skall nu, herr talman, övergå till att i huvudsak beröra dessa. Reservation 2 är en gemensam icke-socialistisk reservation, som gäller kvittningsrätt vid beräkning av pensionsgrundande inkomst. Den s.k. kvittningsrätten avskaffades ju med verkan fr.o.m. 1982 av den socialistiska majoriteten. Följden blev att underskott i en rörelse inte får kvittas mot överskott i en annan rörelse. Samma bestämmelser gäller också beträffande jordbruksfastigheter. Företagare och jordbrukare har det nu ännu svårare än tidigare att klara upp en besvärlig ekonomisk situation. Det finns många fullt godtagbara skäl till att en företagare bedriver sin verksamhet i olika förvärvskällor, och en företagare skall därför inte missgynnas på det sätt som nu sker vid beräkningen av egenavgifter. Det har inte påvisats några administrativa förenklingar till följd av slopandet av kvittningsrätten. Vi reservanter anser därför att lagen om beräkningen av pensionsgrundande inkomst bör ändras på så sätt att överskott i en förvärvskälla som gäller jordbruksfastighet eller rörelse skall kunna få kvittas mot underskott i en annan förvärvskälla inom dessa inkomstslag. Vi anser att regeringen snarast bör förelägga riksdagen ett förslag i denna fråga. Därmed ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 2. I reservation nr 3, också den en gemensam icke-socialistisk reservation, uttalar vi att det är absolut nödvändigt att klara och entydiga regler skapas med det snaraste vad gäller sociala avgifter. Utredningsarbetet på denna punkt och framför allt det därpå följande beredningsarbetet måste påskyndas, så att förslag till nya regler kan föreläggas riksdagen med det snaraste. Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 3. Ingrid Hemmingsson kommer att tala för reservation nr 4, som är föranledd av hennes motion om egenavgifter för jordbruksoch skogsbruksinkomster. Jag vill dock redan nu, herr talman, yrka bifall till reservation nr 4, Till sist några ord om socialavgifterna för personer som arbetar i ett visst nordiskt land men är bosatta i ett annat. Inte minst i mitt län, Värmlands län, finns det många s.k. gränsgångare, dvs. personer som bor i Sverige men arbetar i Norge eller tvärtom. Vad gäller socialförsäkringen för dessa synes nu frågan vara löst genom den nordiska konventionen från 1982: en svensk medborgare som arbetar i Norge skall ha norska socialförsäkringsförmåner och vice versa. Men skattefrågan för dessa medborgare är inte löst. I det norska socialförsäkringssystemet förekommer ganska betydande egenavgifter, s.k. trygghetsavgifter. Dessa får inte avräknas vid skatteberäkningen här i Sverige, vilket alltså innebär en kännbar skattebörda för den enskilde. Denna fråga faller utanför vårt utskotts arbetsområde. Jag har dock, liksom flera andra, motionerat i frågan, varför den kommer att bli föremål för ytterligare uppmärksamhet. Därmed, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationerna och f. ö. till utskottets hemställan.

Herr talman! Vi har också från centerpartiet en hel del motioner som behandlas i det betänkande som nu är aktuellt. Jag vill först beröra tre motioner som avlämnades under allmänna motionstiden för ett år sedan och där vi framfört krav på förändringar inom socialavgiftssystemet. I en partimotion och i en enskild motion har vi lyft fram det förhållandet att småföretag har visat sig ha väsentligt lägre sjukfrånvaro än större företag. Det betyder att de mindre företagen inte belastar sjukförsäkringen i samma utsträckning som stora företag, med sin högre sjukfrånvaro. Det är inte det enda konkreta exemplet som visar fördelarna med småskalighet. Det finns många andra fördelar i ett småskaligt system, även när det gäller företagssektorn. Orsakerna till att sjukfrånvaron visat sig vara lägre i det lilla företaget kan man naturligtvis spekulera över. Det finns en känsla för att man bättre hänger ihop med sitt företag, man känner större ansvar för det och trivs också bättre i det lilla företaget. I det större företaget kan det vara så att man känner sig mer anonym och inte har samma känsla av samhörighet med företaget. Det skapar en otrivsam arbetsmiljö, och på så sätt blir också sjukfrånvaron större. Det är bara några av de tänkbara förklaringarna till detta förhållande. Statistiken visar klart och tydligt att sjukfrånvaron är lägre i det mindre företaget. Lägre sjukfrånvaro betyder att företaget utnyttjar sjukförsäkringssystemet i mindre utsträckning, och det leder då tanken till att det lilla företaget skulle kunna vidkännas en kostnad för socialförsäkringsavgiften som är lägre. Det är just detta som vi har fört fram i motionerna. Detta skäl skulle dessutom kunna förstärkas med att förslaget också skulle stimulera till ett betydligt större småföretagstänkande. Det är inte lika bekymmersamt med ekonomin för småföretag om de skulle kunna tillerkännas en lägre försäkringsavgift. Vi föreslår här — av administrativa och byråkratiska skäl — en 5-procentig sänkning av avgiftsuttaget för de första 15 anställda i företaget. Det är möjligt att man kan hitta vägar så att detta begränsas till enbart anställda upp till 15 stycken. Förslaget gäller också egenföretagare, som skulle få denna fördel beträffande sjukförsäkringsavgiften. Tyvärr får vi inte heller i år gehör för detta förslag, utan vi är ensamma om reservationen, där vi tillstyrker motionerna 1190 och 2229, av de skäl som jag här har anfört. I den tredje motionen, av Stig Josefson m.fl., tas upp problemet för företagare med låga inkomster som har fått vidkännas en kraftig ökning av ATP-avgiften. Den omläggning som gjordes 1981 för att förenkla administrationen fick den olyckliga följden att just företagare med låga inkomster fick ännu lägre disponibel inkomst. Vidare föreslås i motionen att arbetsgivaravgiften bör slopas för ersättning till ungdomar under 16 år. Detta skulle gynna ungdomar som främst sysselsätts i feriearbete. Det skulle göra det bättre för dessa ungdomar, och arbetsgivarna skulle få större möjligheter att anställa ungdomar för feriearbete. Utskottsmajoriteten skyller på ökade administrativa svårigheter med att genomföra en förändring av nuvarande system. Det innebär att utskottet inte ens vill pröva denna väg för att skapa sysselsättning åt ungdomar under 16 år. När det gäller det höga ATP-uttaget för småföretagare finns det också en stor mängd exempel som visar de orättvisor som drabbar just dessa personer, men det kan jag återkomma till senare. Jag yrkar bifall till reservation nr 1. När det gäller reservationerna 2 och 3 vill jag instämma i det som Gullan Lindblad har anfört. I dessa reservationer yrkas också bifall till motioner från centerpartiet. Socialavgiftsutredningen har i uppdrag att utreda arbetstagarbegreppet och uppdragstagarbegreppet, och vi hoppas verkligen att den kommer med ett resultat snarast. Problemet är verkligen akut, och det kanske har sin betydelse att pressen har uppmärksammat de problem som drabbar helt oskyldiga människor som inte har kunna klargöra vem som är arbetsgivare och vem som är uppdragstagare. Jag skickar med hälsningen att detta utredningsarbete bör ske mycket skyndsamt. Jag yrkar bifall till reservationerna 2 och 3 och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Under senare år har det fattats ett antal beslut här i riksdagen isyfte att förenkla reglerna för beräkning och uttag av arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt för att göra reglerna enhetligare. Det har varit bra och nödvändigt att detta har skett. I detta betänkande behandlas ett antal motioner med krav på att avgiftsuttaget i vissa fall skall minskas. Utskottsbehandlingen har utmynnat i fyra reservationer, och talare har här pläderat för tre av dem, som jag också skall beröra. I reservation nr 1 framhålls att sjukfrånvaron enligt statistiken är väsentligt lägre i småföretagen än i de stora företagen och att detta i praktiken innebär att småföretagen tvingas subventionera de större företagen. Därför kräver reservanterna att sjukförsäkringsavgifterna generellt sänks med 5 96 för de 15 först anställda. Vidare kräver reservanterna att avgiftsuttaget för egenföretagare med låga inkomster reduceras och att arbetsgivaravgift för arbetstagare under 16 år inte bör utgå. Beträffande detta att småföretagen skulle ha en lägre sjukfrånvaro än stora företag är det kanske riktigt rent statistiskt. Men det finns stora variationer mellan de enskilda företagen, och det gäller både de stora och de små företagen. Ett sådant här system skulle alltså inte bli särskilt rättvist, och det skulle dessutom bli administrativt mycket svårhanterligt. Samma sak gäller vid reducerandet av avgiftsuttaget för egenföretagare med låga inkomster och vid slopandet av avgifter för arbetstagare under 16 år. Detta är förknippat med så stora administrativa problem och kostnader att det inte kan anses stå i någon rimlig proportion till det man avser åstadkomma. Jag yrkar avslag på reservation nr 1. I reservation nr 2 tar man på nytt upp frågan om den slopade kvittningsrätten mellan olika förvärvskällor. Reservanterna framhåller nu liksom tidigare att den borttagna kvittningsrätten medfört att en jordbrukare eller en annan företagare fått det än svårare än tidigare att klara upp en genom underskott i en verksamhetsgren uppkommen situation. Reservanterna kräver att lagen om beräkning av pensionsgrundande inkomst ändras så att överskott i en förvärvskälla inom inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörelse får kvittas mot underskott i annan förvärvskälla inom nämnda inkomstslag. Sedan kvittningsrätten slopades 1981 har riksdagen vid flera tillfällen behandlat motionsyrkanden av samma innebörd som det nu aktuella och avslagit dem med motiveringen att det inte kan godtas att en försäkrads framtida pension skulle kunna begränsas genom möjligheten till kvittning vid beräkning av den pensionsgrundande inkomsten. Utskottsmajoriteten anser att det inte heller nu finns någon anledning för riksdagen att frångå detta ställningstagande. Jag yrkar avslag på reservation nr 2. Reservation nr 3 tar upp arbetstagaroch uppdragstagarbegreppet i sociallagstiftningen. Reservanterna påpekar de allvarliga svårigheter som de föreliggande oklarheterna ger upphov till. Man vill att utredningsarbetet skall påskyndas så att ett förslag till nya regler kan föreläggas riksdagen med det snaraste. Utskottsmajoriteten är väl införstådd med de gränsdragningsproblem som nuvarande avgiftsbestämmelser kan ge upphov till. Det låg mycket i de exempel som Gullan Lindblad gav från talarstolen. Här är vi nog överens med reservanterna. Men enligt vad vi har erfarit kommer socialavgiftsutredningen redan i februari att redovisa ett betänkande om bl.a. de aktuella gränsdragningsproblemen. Man kommer också att ta upp frågan om införande av ett förhandsbesked på det här området. Med anledning av dessa upplysningar anser utskottsmajoriteten att något särskilt påpekande från riksdagens sida inte är påkallat, utan att utredningens förslag i den ordning som är vanlig här i riksdagen bör avvaktas. Jag yrkar avslag på reservation nr 3. Till reservation nr 4 ber jag, herr talman, att få återkomma.
Herr talman! Nils-Olof Gustafsson berömmer socialdemokratin när det gäller att vi har fått förenklade regler för uttag av socialavgifter. Ja, så långt är allt gott och väl. Men jag vill erinra om att de ändrade uppbördsterminerna för företagen betyder ökade kostnader under ett år på ca 3 miljarder kronor. Jag är inte så övertygad om att småföretagen, som har drabbats särskilt hårt av detta, tycker att reglerna var så bra. När det gäller reservation nr 2 kommer verkligen den socialdemokratiska ”pappa-vet-bäst-attityden” fram i sin prydno — att riksdagen inte kan godta att den försäkrades framtida pension blir försämrad om man skulle få göra denna kvittning. Jag antar att varje företagare är helt medveten om sina handlingar och att man, om man gör dessa avdrag, också är medveten om vad det kan betyda för den kommande pensionen. Därvidlag skall inte vi här i riksdagen vara några förmyndare. Beträffande reservation nr 3 är jag tacksam att Nils-Olof Gustafsson förklarar sig överens med oss reservanter. Men tyvärr måste man säga, Nils-Olof Gustafsson, att medan gräset gror dör kon. Här måste det skyndas på. Jag vill då fråga Nils-Olof Gustafsson om han är beredd, när socialavgiftsutredningens förslag nu tycks komma redan i februari, att skynda på remissarbetet. Här finns så många värdefulla erfarenheter redan att det inte behövs något långt och segdraget remissförfarande. Kan vi få ett besked på den punkten?
Herr talman! Jag vill gå tillbaka till reservation 1, där vi tar upp förslaget om sänkning av sjukförsäkringsavgiften för småföretag. Nils-Olof Gustafssons bemötande på den punkten visar tydligt att det inte finns någon vilja att försöka finna en framkomlig väg för att gynna småföretagsamheten på detta sätt eller att åstadkomma rättvisa genom att ge denna fördel till de små företagen. När det sedan gäller avgiftsuttaget för egenföretagare kan jag som exempel nämna en kvinna, en småbrukarhustru, som tjänade 4 375 kr. på att sälja egenhändigt odlade grönsaker. Hon krävdes på egenavgifter om 1 358 kr. plus sstraffränta. Det är just den gruppen av människor som missgynnas starkt av det system vi i dag har. Man borde där kunna visa vilja att åstadkomma en förbättrad situation för den här kvinnan. Hon betalar avgift för något som hon aldrig kommer att kunna dra nytta av, såvida hon inte har andra inkomster. För att få ATP-poäng måste hon ha en årsinkomst som överstiger basbeloppet med 100 kr. Där har hon alltså ingenting att hämta tillbaka. Hon får heller inte mer än 8 kr. om dagen som hemmamaka — åtminstone inte enligt tidigare regler. De pengar som hon betalar in går således till den gemensamma potten. På samma sätt drabbas andra grupper av småföretagare, och jag tycker att man borde se på just detta förhållande, som är upprörande för den som berörs. Företagare med nystartade företag och små inkomster drabbas av samma system. I svar på frågor har både finansministern och socialministern förklarat att de kanske i viss mån förstår problemet, men de visar ingen vilja att göra något åt detta. Det är bara att beklaga!
Herr talman! När det gäller kvittningsrätten berör reservanterna här envist de konsekvenser som ett kvittningsförbud får för avgiftsberäkningen. Men vi i utskottsmajoriteten anser att det viktigaste är att den försäkrade för sin framtida trygghets skull får en så hög pensionsgrundande inkomst som möjligt, och vi gör bedömningen främst utifrån den utgångspunkten. När det sedan gäller småföretagen och arbetsmiljön går det inte att generalisera! Det finns småföretag med urusel arbetsmiljö och mycket hög sjukfrånvaro, och det finns storföretag som är ett föredöme när det gäller arbetsmiljön. Det vet alla som har arbetat med dessa frågor. Som skäl för kraven i motionerna och reservationen åberopas främst att man vill åstadkomma rättvisa mellan företagsgrupperna. Jag kan inte på något sätt inse det rättvisa i att ett litet företag med dålig arbetsmiljö och hög frånvaro skulle premieras för det — vilket skulle kunna bli fallet om man inför en generell bestämmelse. Jag har sagt, och det kan jag upprepa, att vi nog är överens om det nödvändiga i ett klarläggande vad gäller begreppen arbetstagare och uppdragstagare. Men vi vet att vi nu har en regering som arbetar så snabbt det går med dessa frågor. De är mycket komplicerade, och det måste få ta sin tid att lösa dem. Vi vet att en utredning kommer att läggas fram i februari — alltså om bara några veckor. Jag tar för givet — och förlitar mig på — att regeringen inte vilar på hanen när det gäller att lösa de här besvärliga frågorna.
Herr talman! Nils-Olof Gustafssons inlägg visar att vi har väldigt skilda bedömningar när det gäller människors egna möjligheter att bestämma vad som är bäst för dem. En socialdemokrat anser att vi här i riksdagen skall avgöra vad som är bäst — detta skulle alltså vara det bästa för hans trygghet. Vi menar att detta kan Andersson och Pettersson själva mycket väl bedöma. Vi anser det självklart att denna kvittningsrätt skall återinföras i samma form som tidigare. Nils-Olof Gustafsson förlitar sig på att hans egen regering arbetar snabbt. Jag är rädd för att det blir en lång remissomgång, som det brukar bli. Men jag är också övertygad om att så brännbart, så hett som detta ämne är kommer riksdagens ledamöter att fara fram med blåslampa för att det verkligen skall bli ett resultat.
Herr talman! Det är intressant att lyssna till Nils-Olof Gustafssons försvar för att man inte vill ta tag i frågan om sänkta arbetsgivaravgifter. När det gäller generella stöd tvekade man inte från socialdemokraternas sida att sänka arbetsgivaravgiften i hela Norrbotten. Men situationen var ju märkbart annorlunda vid kusten av Norrbotten och i inlandet. Där fanns inte dessa skäl att anföra. Dessa skäl kanske inte heller finns att anföra när det gäller småföretagen. Jag vet att det kan finnas småföretag som har bekymmer med en hög sjukfrånvaro, men rent generellt har vi ju statistik som visar att det förhåller sig på det här viset. Det tycker jag också är ett skäl för att man skulle kunna visa litet positiv vilja i detta fall.
Herr talman! Jag kan bara hålla med Gullan Lindblad när hon säger att vi gör skilda bedömningar av vad som är bra för människorna — så är det givetvis. Vi har gjort politiska ställningstaganden som vi får stå för. Beträffande differentieringen av sjukförsäkringsavgifterna vill jag bara säga att det alldeles säkert finns skäl — kanske t.o.m. mycket goda skäl — att på olika sätt stödja småföretagen, speciellt i glesbygden. Jag håller med om det. Men att åstadkomma detta genom förändringar i socialavgiftssystemet, vilket skulle bli både orättvist — som jag ser det — och administrativt krångligt, kan inte vara någon framkomlig väg att lösa problemen för småföretagen.

Herr talman! De regler som i dag gäller för beräkning av egenavgifter vid skogsavverkning leder till orimliga konsekvenser. I reservation 4 påpekar vi detta, och jag yrkar där bifall till motion 1587. Dagens system får till följd att en skogsägare undviker att arbeta i den egna skogen, eftersom han då riskerar att få betala egenavgift även på inkomster från objekt där han inte har engagerat sig, t.ex. vid försäljning av rotposter. Om en skogsägare under ett år har sålt en rotpost behöver han inte betala egenavgift på inkomsten. Men om han samtidigt under året har avverkat fröträd eller gjort en gallring och därigenom genom eget arbete fått en inkomst från virkesförsäljning, då får skogsägaren betala egenavgift på hela nettoinkomsten under året, inkl. den som kommer från rotpostförsäljningen. Detta är ett helt orimligt system, och det leder'till att en jordoch skogsbrukare inte anser sig ha råd att arbeta i den egna skogen. Jag har i motionen påpekat att egen verksamhet på skogsfastigheter i stället bör uppmuntras dels för att öka sysselsättningen, dels för att avhjälpa det gallringsbehov som finns i skogen. Därför bör egenavgiften för jordoch skogsbrukare renodlas så att enbart självverksamhet utgör underlag för denna avgift. Detta är av särskilt stor betydelse i landets norra delar, där kombinationssysselsättningen skog och jord är vanlig och nödvändig, därför att brukningsenheterna är så små att enbart jordbruket inte skulle kunna försörja en familj. Det är orimligt att en ekonomisk sanktion skall drabba den som sköter sin egen skog. Den egna insatsen består ofta av någon typ av skogsvård. Men så snart den ger en inkomst blir skogsbrukaren hårt drabbad. Utskottsmajoriteten har avstyrkt motionen och hänvisar till betänkandet 1983/84:3 och en departementspromemoria, vars innehåll varit föremål för beredning inom regeringskansliet. Jag vill understryka att innehållet i den promemorian är ett helt annat än vad som åsyftas i min motion. I promemorian föreslås bl.a. att intäkter vid rotpostförsäljning, som i dag inte belastas av egenavgift, i fortsättningen skall utgöra underlag för en grundavgift på 20 26. Man vill alltså lösa problemet genom att öka pålagorna och därmed minska lönsamheten för alla kategorier och på det sättet skapa ”rättvisa”. Jag anser att den metoden är fullständigt felaktig. Det finns tecken som tyder på att även beredningen i departementet kommit till samma slutsats, eftersom ingenting har hänt. Utskottsmajoriteten skriver att frågan fortfarande är under beredning i regeringskansliet och att man därför avstyrker motionen. Hela denna fråga om hur egenavgiftsuttaget skall ske kräver en snabb lösning, eftersom det nuvarande systemet skapar krångel och byråkrati. Och — vad ännu värre är — den skogsoch jordbrukare som inte är insatt i hur systemet fungerar kan komma i en ogynnsam ekonomisk situation, som han inte har någon som helst möjlighet att förutse. Ett krav som varje medborgare har rätt att ställa är att regler och förordningar skall vara av den arten att var och en kan förutse konsekvensen av sitt handlande. Herr talman! Härmed yrkar jag bifall till reservation 4 och även till de Övriga reservationerna som de moderata utskottsledamöterna undertecknat.
Herr talman! Vi har egentligen inte sakbehandlat den här motionen i utskottet. Vi har helt enkelt inte haft ett sådant beslutsunderlag. Jag tänker därför inte gå in i någon debatt i detalj om motionen och reservationen. Vad vi vet är att denna fråga nu bereds i regeringskansliet och att riksdagen därför i vanlig ordning bör avvakta detta förslag. Det är en gammal god praxis att arbeta på det sättet här i riksdagen, och vi bör fortsätta att arbeta så. Jag vet inte vad ett kommande regeringsförslag kommer att innehålla. Det får vi se när förslaget ligger på riksdagens bord. Det finns alla möjligheter för motionären och för reservanterna att återkomma när propositionen framlagts, om de då finner anledning att göra det. Jag yrkar avslag på reservation 4 och bifall till utskottets hemställan i dess helhet.
Herr talman! Denna beredning i regeringskansliet har i alla fall pågått i minst ett år. Därför kan man fråga sig: Hur länge skall det här ärendet beredas? Gullan Lindblad sade i sitt anförande att medan gräset växer dör kon. Det talesättet passar även in på den här situationen. Egentligen har jag i mitt anförande bara pekat på en del av de missförhållanden som dessa bestämmelser förorsakar. Än svårare blir det att överblicka den här lagstiftningen och dess ekonomiska konsekvenser om det är flera delägare i en fastighet, varav en är brukare och kanske gör en egen arbetsinsats. Då räknas de övriga delägarna som passiva, men de drabbas också av en del av egenavgiften. Men i de fall där alla tre är passiva drabbas ingen av egenavgiften, om man har sålt en rotpost tillsammans under året. Här gäller det alltså verkligen att hålla reda på vad de andra delägarna sysslar med. Så här får inte en lagstiftning se ut, och man kan inte bara skylla på att frågan bereds och att man inte vet vad ett förslag kommer att innehålla. Det är ju omöjligt för vanliga människor att överblicka konsekvenserna. Och situationen förbättras inte genom att man höjer avgiften för alla, så att alla får det lika illa ställt. Därför är det riktigt, som det anges i motionen och i reservationen, att man bör utgå ifrån att endast den egna arbetsinsatsen skall utgöra underlag för egenavgift. Det bör vara den rimliga slutsats som man kommer fram till och som man kan arbeta vidare med.

Herr talman! I socialförsäkringsutskottets betänkande nr 13 behandlas bl.a. en partimotion från centern där det begärs klarare och mera entydiga regler när det gäller företagens arbetsgivaransvar för skatter och avgifter och att förslag snarast framläggs för riksdagen. Yrkandet följs upp i den till utskottsbetänkandet fogade reservation 3. Denna fråga har ofta behandlats i riksdagen. Själv har jag ett flertal gånger motionerat om åtgärder för att klara regler skulle utformas om vem som har ansvaret för inbetalning av skatter och avgifter inom det område som berörs i motionen. Trots åtskilliga försök i riksdagen och genom riksförsäkringsverket har jag inte kunnat få något besked som klart anger var gränsen går och vem som har ansvaret när det gäller inbetalning av arbetsgivaravgifter och skatter. Under den senaste månaden har i pressen skildrats ett flertal fall som på nytt understryker behovet av åtgärder, och snabba åtgärder, för att åstadkomma enhetliga och klara bestämmelser på detta område. Fallet Hjortberg har nog upprört de flesta. Hjortberg driver en snickeriverkstad och hade vid ett tillfälle anlitat ett annat snickeriföretag för att klara ett leveransavtal. Hjortberg hade kontrollerat att nämnda företag var momsregistrerat men har nu råkat mycket illa ut därför att han inte också kontrollerat om denne företagare hade att betala B-skatt. Det anlitade företaget gick i konkurs, och det visade sig att ägaren inte har fullgjort sin skyldighet beträffande inbetalning av skatt och arbetsgivaravgifter. Nu krävs Hjortberg på inbetalning av skatter på 287 000 kr. och riskerar krav på inbetalning av arbetsgivaravgifter till ett nästan lika stort belopp. Jag har skildrat detta exempel just för att visa nödvändigheten av att förslag snarast framläggs, så att något som detta kan undvikas i framtiden. Riksdagen beslöt i samband med den s.k. angiverilagen att en villaägare eller lägenhetsinnehavare som kontrollerar om uppdragsgivaren har B-skatt eller är momsregistrerad är skyddad mot sådana efterräkningar som drabbat Hjortberg. Jag kan inte förstå varför man inte snabbt skall kunna genomföra något liknande också för företagarna. Det är orimligt att företagarna skall leva i ovisshet och inte kunna få ett besked om hur bestämmelserna skall tolkas. Utskottsmajoriteten är överens med reservanterna om att gränsdragningsproblem finns, och det har också påtalats här av utskottsmajoritetens talesman. Men man är inte beredd att snabbt vidta åtgärder för att rätta till det hela. När man ser vilka konsekvenser som kan uppstå — det har framgått så klart under den senaste tiden att det inte behöver nämnas ytterligare — tycker jag att det borde vara en självklar sak för riksdagen att så snart som möjligt försöka rätta till bristerna. Man säger nu att det kommer en utredning i februari. Enligt reservationen sade man också för ett år sedan att det skulle komma ett utredningsförslag, men det har fortfarande inte kommit. Med hänsyn till vad som har kommit fram under de senaste månaderna anser jag att det skulle vara en rimlig begäran att vi alla här i riksdagen ställde oss bakom det förslag som framläggs i reservation 3. Det borde inte vara någon prestigeförlust för utskottsmajoriteten, om man snabbt ville uppmana regeringen att snarast förelägga riksdagen förslag till nya regler, som kan göra att vi undviker sådana händelser som har påtalats i denna debatt. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 3.

Herr talman! Marianne Stålberg har erfarit att SJ lär planera att lägga ned sin verksamhet i Östersund och har mot den bakgrunden frågat mig om inte regeringens regionalpolitiska riktlinjer även bör gälla SJ. Jag vill först klargöra att det ligger inom SJ:s beslutsområde att bestämma om hur många verkstäder man behöver och var dessa skall ligga i landet. SJ:s verkstadsorganisation byggdes i huvudsak upp kring sekelskiftet och är därför anpassad till den tidens trafik och rullande materiel. Utvecklingen har sedan dess gått mot att lok och vagnar kräver allt mindre reparationer och underhåll. Verkstäderna har i dag också totalt sett en överkapacitet. Verksamheten kostar i dag drygt 1 miljard kronor per år, eller ca 15 96 av SJ:s totala kostnader. SJ strävar därför efter att rationalisera verksamheten och successivt anpassa antalet verkstäder och storleken på dessa till 1990-talets behov. SJ har mot denna bakgrund sedan en tid övervägt verkstadsorganisationens framtida utformning. SJ är utsatt för hård konkurrens och samtidigt skyldigt att uppfylla de ekonomiska krav som statsmakterna ställt upp. Det är därför enligt min mening självklart att SJ skall organisera sin verksamhet så effektivt som möjligt. Regionalpolitiska bedömningar får i första hand göras av riksdag och regering. SJ har ännu inte fattat beslut om nedläggning av någon verkstad. Jag förutsätter att SJ innan ett eventuellt beslut fattas tar kontakt med berörda fackliga samt lokala och regionala organ för information och samråd. I avvaktan på SJ:s ställningstagande har jag ingen anledning att uttala mig i frågan.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Vi är i länet djupt oroade över propåerna från SJ:s ledning om att huvudverkstaden i Östersund är i fara. Vi kan inte tolerera att staten skulle medverka till att en så stor arbetsplats, som betyder så mycket för Östersunds kommun och hela länet, skulle försvinna. Östersund är den enda ort i länet som har en väl differentierad arbetsmarknad, och Östersund fungerar som en motor för övriga delar av länet. Bortfallet av de berörda arbetstillfällena skulle inte bara få förödande effekter för sysselsättningen, utan verkstaden tillför också Östersunds arbetsmarknad en ovärderlig yrkesverksamhet som vi f. ö. har mycket litet av. Länet är som bekant det minst industrialiserade i landet. Nedläggningen, tillsammans med sysselsättningseffekterna då det gäller inköp och underleverantörsarbeten m.m. på orten, beräknas innebära att det verkliga bortfallet blir ungefär 300 arbetstillfällen. Alltför många människor, främst unga, tvingas redan i dag lämna länet på grund av att de inte kan få arbete, och det är just den här typen av jobb som länet och Norrlands inland så väl behöver för att inte komma efter i utvecklingen ännu mer än hittills. SJ:s huvudverkstad i Östersund är också den mest moderna och den med den lägsta medelåldern bland de anställda i jämförelse med SJ:s övriga verkstäder. Det finns inget stöd för att det skulle bli vare sig effektivitetsmässiga eller ekonomiska vinster med en nedläggning av Östersundsverkstaden. Utredningen i ärendet tar inte hänsyn till samtliga föreliggande omständigheter och kan inte läggas till grund för ett beslut i frågan. SJ kan som ett statligt företag inte enbart få lägga interna effektivitetssynpunkter på en för Östersund och länet så viktig sysselsättningsfråga. Verkstaden har dessutom ur militärstrategisk synpunkt och ur beredskapssynpunkt mycket stor betydelse. Precis som jag nämnt i min fråga tillkom verkstaden 1975 som en regionalpolitisk satsning. De regionalpolitiska skälen är i dag lika starka. Ur såväl samhällsekonomisk som regionalpolitisk synpunkt måste det betraktas som oacceptabelt att ta bort dessa arbetstillfällen. Kostnaderna att skaffa nya jobb via t.ex. regionalpolitiskt stöd skulle bli utomordentligt stora, om det ens skulle vara möjligt. Frågan om SJ:s huvudverkstad är alltså mycket avgörande för länet. Jag utgår ifrån att kommunikationsministern är beredd att här i dag bekräfta att ett för länet så avgörande beslut som det nu gäller inte kommer att fattas på grundval av den nuvarande utredningen och att, om tankarna om nedläggning av verkstaden i Östersund alltjämt finns, något beslut i frågan inte tas förrän frågan såväl samhällsekonomiskt som regionalpolitiskt blivit ordentligt belyst.

Herr talman! Ja, Marianne Stålberg, jag är medveten om att man i Östersund och i Jämtlands län har upplevt den här frågan som väldigt viktig utifrån de sysselsättningsproblem som finns i Jämtland och i skogslänen över huvud taget. Jag förstår att dessa upplevs som mycket besvärande. Självfallet har SJ en stor regionalpolitisk betydelse. Om statsmakterna av samhällsekonomiska skäl vill lägga restriktioner på SJ, har verket, enligt det beslut som vi tog här i riksdagen 1979, rätt att få särskild ersättning. Därmed skulle det krav på företagsekonomisk effektivitet som ställs på SJ kunna förenas med den samhällsekonomiska avvägning och bedömning som vi som politiker i regering och riksdag gör i detta sammanhang. Ett exempel på detta är att regeringen i den budget som riksdagen har att behandla i vår föreslagit att man skall tillskjuta betydande belopp när det gäller det trafiksvaga bannätet. Detta är alltså en fråga av stor regionalpolitisk betydelse, och staten betalar årligen drygt 1,3 miljarder kronor för att vi skall kunna upprätthålla denna trafik. Även om riksdagen har sagt att det är SJ som har att ta ställning till sin egen verksamhet, har jag självfallet fört samtal med företrädare för SJ. Jag vet därför att man har tittat på den nämnda utredningen. Den ligger till grund för det ställningstagande som så småningom kommer.
Herr talman! Jag är mycket glad över att statsrådet tar fram de regionalpolitiska synpunkterna och att han engagerar sig i den här frågan, som är så betydelsefull för Jämtlands län. Därför räknar jag med att det den dag som SJ:s styrelse fattar sitt beslut om SJ:s huvudverkstad inte blir Östersund som kommer att drabbas. Jag kan berätta att jag tillhör regeringens decentraliseringsdelegation, som aktivt arbetar för att försöka förmå de statliga affärsverken att decentralisera delar av sin verksamhet ut i landet. Jag skulle se det som ett mycket stort bakslag för vårt arbete om den eventuella nedläggningen av verkstaden i Östersund kommer till stånd. Det skulle vara en svår knäck för de regionalpolitiska tankegångar som denna riksdag har gjort sig till tolk för.
Herr talman! Om det fattas ett beslut som skulle kunna leda till att man blev tvungen att pröva den regionalpolitiska insatsen måste man utan tvivel tillskjuta de pengar som SJ då anser sig behöva för att kunna fortsätta verksamheten. En sak är definitivt klar: SJ har en för stor verkstadskapacitet. Utredningar och allt annat talar för att SJ är tvunget att dra ner på denna kapacitet. För dagen finns det, som jag har sagt tidigare, inget beslut. Det innebär att jag nu inte kan göra något som helst uttalande. Vi avvaktar dels SJ:s fortsatta utredning, dels det ställningstagande som SJ slutligen kommer fram till.
Herr talman! Jag vill återigen uttrycka min tacksamhet för att statsrådet tycks förstå hur stor betydelse verkstaden i Östersund har för Jämtlands län. Om SJ skulle behöva hjälp från staten i form av regionalpolitiska medel för att över huvud taget kunna behålla verkstaden förväntar jag mig att dessa pengar också ställs till förfogande.

Herr talman! Wiggo Komstedt har med hänvisning till att SJ nyligen beställt en ny tågfärja från ett norskt varv bett mig redogöra för de överväganden som förekommit innan ordern placerades i Norge. Först vill jag klargöra de regler som gäller i sådana här fall. Det ligger inom SJ:s ansvarsområde som affärsverk att vid all upphandling uppnå den ur ekonomisk synpunkt fördelaktigaste överenskommelsen. Jag har vid ett flertal tillfällen här i riksdagen sagt att regionalpolitiska bedömningar i första hand får göras av regering och riksdag. I det här aktuella fallet har SJ fått in offerter från ett flertal varv. I Sverige fanns både Kockums och Uddevallavarvet med bland anbudsgivarna. Det visade sig härvid att det norska varv som fått ordern kunde erbjuda ett pris som låg avsevärt lägre än övriga varvs.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret. Bakgrunden till att denna fråga återkommer har jag redogjort för i frågans inledande text. Jag ställde en fråga till industriminister Thage Peterson, som han besvarade den 4 december. Han undvek emellertid att svara på den konkreta frågan och förde över den till kommunikationsministerns bord. I samband med diskussionerna om den tidigare eventuella nedläggningen av Uddevallavarvet — som ju nu är ett faktum — uppmanade regeringen det enskilda näringslivet att göra insatser i Uddevalla. Man nämnde då Volvo och Saab-Scania, som har stora verksamheter i intilliggande regioner. Det är inget fel i detta. Visst skall det enskilda näringslivet medverka till att klara sysselsättningen i de regioner som är i behov av hjälp. Men det är naturligtvis något konstigt när i detta fall det statliga företaget SJ inte ger sin order på en ny tågfärja till det likaledes statliga varvet i Uddevalla, utan lägger beställningen i Norge, samtidigt som regeringen uppmanar andra att ta ett visst ansvar för sysselsättningen. Jag är inte den som vill att man skall hålla i gång verksamheter på konstlad väg, men det kostar pengar att friställa personal och ordna annan sysselsättning för ett stort antal människor. Här hade SJ kunnat medverka till en mer naturlig avtrappning, genom att Uddevallavarvet, om det hade erhållit beställningen på SJ-färjan, hade fått ett visst andrum. Kommunikationsministerns svar är mycket traditionsenligt. Han hänvisar till de upphandlingsregler som gäller. Jag har inga invändningar mot detta. Jag tycker att statliga verk och företag skall följa den upphandlingsförordning som gäller i Sverige och köpa till lägsta pris. SJ skall naturligtvis inte betala mer än nödvändigt med tanke på de lönsamhetskrav vi ställer på företaget. Men jag har pekat på effekterna av nedläggningen av Uddevallavarvet. Den kostar mycket pengar, och til syvende og sidst är det ur den gemensamma statliga börsen som dessa pengar skall tas. Varför skulle man då inte ha kunnat ersätta SJ för merkostnaden vid en beställning av färjan i Sverige, dvs. i Uddevalla, i stället för i Norge? Jag återkommer därmed till min fråga till kommunikationsministern — jag har nämligen inte fått svar på den — om det har förekommit några överväganden inom regeringen om att på det sättet medverka till att SJ skulle ha kunnat lägga beställningen i Uddevalla. Kommunikationsministern säger att det ankommer på regering och riksdag att göra de regionalpolitiska bedömningarna, och kommunikationsministern tillhör ju onekligen regeringen.
Herr talman! Jag har svarat Wiggo Komstedt på den fråga som har ställts till mig och redogjort för SJ:s regler för upphandling. Till detta kan jag säga att berörda departement självfallet hade på sedvanligt sätt fått vetskap om det beslut som fattats hos SJ.

Herr talman! Jag kan ändå inte riktigt förstå det svar som kommunikationsministern ger. Min konkreta fråga lyder: ”Kan kommunikationsministern redogöra för de överväganden som förekommit innan ordern placerades i Norge?” Jag menar då, vilket jag har utvecklat i mitt tidigare inlägg, överväganden som består i att man gjort den gemensamma bedömningen att SJ skulle ha kunnat kompenseras för den merkostnad som uppstod om man lade beställningen i Sverige — i Uddevalla i det här fallet — i stället för i Norge. När jag diskuterade detta med industriministern sade han att frågan gällde SJ och att den därför borde ligga på kommunikationsministerns bord. Han sade också att om det var fråga om industripolitiska bedömningar, ville han skicka frågan till sin biträdande industriminister, och om frågan gällde sysselsättningen, då var det en arbetsmarknadsfråga. Men jag tycker inte att man kan resonera så ensidigt. Inom regeringen finns fackministrar som har att bedöma frågor inom sina resp. verksamhetsområden, men det kan väl ändå inte vara märkvärdigare än att kommunikationsministern diskuterar med exempelvis arbetsmarknadsministern och industriministern när det gäller en fråga som denna. Kommunikationsministern kunde ha klargjort att man inför den här nedläggningen av ett statligt varv med besvärliga problem som följd hade chans att ge varvet en färjebeställning som var aktuell för ett annat statligt företag, nämligen SJ. Man visste vad det kostade att avveckla varvet, och då menar jag att man borde ha kunnat se frågan från den utgångspunkten att man hade möjligheter att medverka till en något lugnare avtrappning. Vi är överens om att man inte skall hålla i gång verksamhet som inte bär sig —-i det här fallet varvsverksamhet — men man hade kunnat begagna sig av den här möjligheten. Vi vet genom erfarenhet från många andra fall att en nedläggning kostar enormt mycket pengar. Då hade man kunnat lösa en del problem den här vägen. Som jag sade tidigare är det ändå med skattemedel man får betala vad detta kostar. Jag upprepar därför att min fråga gällde om det förekommit några överväganden. Det har kommunikationsministern inte svarat på.
Herr talman! Jag kan inte rå för att Wiggo Komstedt inte förstår svaret, utan det får stå för hans räkning. När jag talade om att frågan var föremål för beredning i berörda departement — arbetsmarknads-, industrioch kommunikationsdepartementen — så är det ju fråga om överläggningar, Wiggo Komstedt. Det ställningstagande som blev en följd av dessa överläggningar känner vi till vid det här laget — och det hoppas jag att även Wiggo Komstedt gör. Sedan vill jag nämna, även om det i och för sig inte är ”mitt bord”, att det i dag i regeringskansliet pågår diskussioner och överläggningar om vilka insatser som är nödvändiga att göra utifrån den inträffade händelsen i Uddevalla. Jag tycker att man, innan man så att säga presenterar räkningar för skattebetalarna, rimligtvis borde avvakta dessa överläggningar och se vad som kommer fram av dem.
Herr talman! Det är alldeles riktigt att man skall avvakta vad som kommer fram vid överläggningarna, men kommunikationsministern är inte omedveten om att det i det här huset har förekommit många diskussioner i samband med nedläggning av olika företags verksamheter. Med facit i hand vet vi att det kostat väldigt mycket pengar varje gång. Jag skall naturligtvis med stort intresse följa utvecklingen och se vad resultatet blir den här gången. Jag är emellertid ganska övertygad om att det för skattebetalarna totalt kommer att kosta mycket pengar att skaffa alternativ sysselsättning i Uddevallaregionen.

Herr talman! Hugo Bergdahl har frågat justitieministern om regeringen avser att vidtaga några åtgärder för att nå en uppgörelse med Folke Pudas innan hans ärende behandlas i Europadomstolen. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bakgrunden till Hugo Bergdahls fråga är en anmälan till den europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna som har gjorts av Bengt Pudas —- alltså inte av Folke Pudas utan av sonen Bengt — i anledning av att hans trafiktillstånd återkallats. I sin anmälan gör Bengt Pudas gällande bl.a. att Sverige åsidosatt den i artikel 6:1 i den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna angivna rätten för alla människor att få frågor som angår deras civila rättigheter prövade av domstol. Kommissionen — och jag betonar kommissionen, inte domstolen — har beslutat att ta upp anmälningen i den nu berörda delen. Jag är angelägen att påpeka att kommissionen däremot inte har tagit upp Bengt Pudas klagomål om att Sverige skulle ha brutit mot den artikel i konventionen som avser skyddet för egendomsrätten. Innebörden av detta ställningstagande är att kommissionen, om inte en uppgörelse träffas mellan parterna, kommer att pröva frågan i sak. Den prövningen innebär i realiteten att kommissionen undersöker hur våra regler om återkallelse av trafiktillstånd är utformade och tar ställning till om den omständigheten att sådana frågor inte kan göras till föremål för domstolsprövning innebär att Sverige brutit mot sina förpliktelser enligt konventionen. Rent faktiskt kommer beslutet emellertid bara att ta sikte på Bengt Pudas fall. Regeringen hävdar inför kommissionen att det svenska systemet är i överensstämmelse med konventionen. Om kommissionen skulle komma till en annan slutsats, har detta betydelse långt utöver det enskilda ärende som Hugo Bergdahl tar upp. Det är därför av intresse för staten att få del av kommissionens uppfattning i frågan. Mitt direkta svar på Hugo Bergdahls fråga är således att jag inte ser någon anledning för regeringen att försöka åstadkomma en uppgörelse med Bengt Pudas innan kommissionens prövning har skett.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Europakommissionen har beslutat att ta upp fallet med Bengt Pudas trafiktillstånd till prövning. Men innan denna prövning kommer till stånd finns det möjligheter för den svenska regeringen att försöka göra upp i godo med Pudas. Den konvention som man skall följa ratificerades av medlemsländerna, bl.a. av Sverige, 1951. När nu en enig Europakommission beslutat att ta upp fallet Pudas till prövning så föreligger det för den svenska regeringen en möjlighet att försöka komma fram till en uppgörelse med Pudas.

Herr talman! Sverige har under senare år i ett antal uppmärksammade fall fällts av Europadomstolen. Varje gång det svenska rättvisesystemet drabbas av ett fördömande från ett internationellt organ, där Sverige är en av medlemsstaterna, naggas självfallet vårt internationellt goda anseende som rättsstat i kanten. Det kan man nog inte komma ifrån. Det skulle, enligt min uppfattning, vara något förnedrande om Europakommissionen tvingas dra ärendet med Pudas trafiktillstånd inför ministerrådet och i sista hand inför Europadomstolen. Det finns därför skäl för regeringen att eliminera risken att Sverige ännu en gång fälls av Europadomstolen. Herr kommunikationsminister! Jag tycker följande: Låt prestige och slavisk bundenhet till vad som juridiskt kan utläsas genom dödliga människors tolkning av principer i tillståndsärenden få vika för vad som av vanliga vardagsmänniskor här hemma i Sverige och av internationella rättsorgan — Nr 63 anses vara ett skydd för våra gemensamma mänskliga rättigheter. Torsdagen den Jag är mycket väl medveten om att en fällande dom och en överenskom 17 januari 1985 melse med Folke Pudas, som möjligen kunde träffas dessförinnan, skulle få å vida verkningar även utanför det här ärendets ram. Avslädmi iötvilljag då R å É - Om resandeantalet : vs ukgingevis nt jag a RR hoppas att man fr. H regeringeds sida på busslinjer som efter moget övervägande frigör sig från hotet att Sverige döms för kränkande ersatt järnvägs av de regler i konventionen som en rättsstat har att följa och som vi varit med trafik om att skriva under. Det är regeringen som nu har bollen i det här ärendet.

Herr talman! Sven Henricsson har frågat mig hur resandeantalet har utvecklats med ersättningsbusslinjer i jämförelse med den tidigare, numera nedlagda, tågtrafiken på järnvägslinjerna Växjö-Västervik och Åkers Styckebruk-Strängnäs. Jag har låtit hämta in uppgifter bl.a. från de länstrafikbolag som svarar för den berörda ersättningstrafiken. På busslinjen Åseda-Växjö är antalet resande i de ersättande bussarna i genomsnitt tre gånger så stort som i motsvarande tåg. Som exempel kan nämnas morgontåget in till Växjö kl. 07.30 som hade i medeltal 27 resande. Det har nu ersatts av nya bussar som ankommer till Växjö i tidsintervallet kl. 06.30-07.45 och som har i medeltal 82 resande per dag. Enligt de resanderäkningar som gjorts vid infarten till Västervik på de busslinjer som helt eller delvis berör järnvägens influensområde i Kalmar län uppgick resandeantalet under en vecka i november 1983 till 3 550. Det hade i november 1984 ökat till 3 950. Antalet resenärer i tågen under en motsvarande vecka uppgick till 328. Siffrorna visar att tågen spelat en underordnad roll för det lokala och regionala resandet och antyder att bussarna förmått ta över tågens kvarvarande trafikuppgifter. I sammanhanget kan man konstatera att den ersättande busstrafiken fungerat tillfredsställande även under den senaste tidens snöoväder i östra Småland. Tågens mer långväga trafikuppgifter på linjen Växjö-Västervik har uppenbarligen också fått en tillfredsställande ersättning. Antalet resor över länsgränsen mellan Kronobergs och Kalmar län uppgick till ca 250 per vecka med tåg och är i dag ca 350 med de båda ersättande busslinjerna. Man har inte tillgång till motsvarande resanderäkningar när det gäller den omfattande busstrafiken i Strängnäsområdet. Länstrafikbolaget uppger att resandet ökat på både de mer lokalt betonade busslinjerna och de regionala linjerna riktade mot Södertälje. Ökningen på de senare linjerna beror helt klart på att tidigare tågresenärer flyttat över till buss. I övrigt saknas 13 tillräckligt underlag för säker beräkning av hur stor del av resandeökningen som kan tillskrivas en överflyttning från tågen. Rent allmänt kan man konstatera att det är svårt att jämföra resandeantal före och efter en driftomläggning. Även om den nu tillgängliga resandestatistiken inte är fullständig, kan man nog slå fast att ersättningstrafiken i allt väsentligt tillgodoser den tidigare tågtrafikens behov. Genom länstrafikbolagens satsningar ger den nytillkommande busstrafiken hela det berörda trafikområdet en förbättrad trafikförsörjning. Såvitt jag kan förstå är erfarenheterna i stort sett likartade i övriga landsändar där tågtrafik ersatts av utbyggd busstrafik inom ramen för den ordning som nu gäller.

Herr talman! Jag får tacka för det svar som har lämnats. Det var långt och utförligt, men det är ju så med statistik att den tar plats. Beträffande själva redovisningen tar jag fasta på vad som sägs om att man vid en ändring från tågtill busstrafik har svårt att avgöra hur många resenärer som flyttat över till busstrafiken. Man har svårt att säga hur mycket som ”kan tillskrivas en överflyttning från tågen”, som man säger. Likaså säger man att det inte är lätt att ”jämföra resandeantal före och efter en driftomläggning”. Det skulle ju förutsätta att man hade ordentliga intervjuer med vederbörande personer beträffande om de hade åkt tåg tidigare osv. Jag har information från dem som kör bussarna om att det är en överraskande kraftig minskning jämfört med när tågtrafiken var i gång. Till detta kommer att tågresenärer från sidolinjerna ofta innebär en ganska stor tillförsel till stamlinjen, medan de resenärer som kommer med buss inte åker vidare med tåg. Det kan vara lokala bussresenärer, som det står i svaret, som helt enkelt inte åker vidare med tåg på samma sätt som förut. Det är en erfarenhet som många har bekräftat i samband med nedläggning av tågtrafik och ersättning av den med busstrafik. Tågresenärer går inte omedelbart över till buss i stället, utan de föredrar att åka i egen bil — det visar erfarenheten. Svaret tyder på ett ambitiöst arbete, men det borde finnas ett bättre statistiskt underlag innan man med säkerhet kan säga hur det hela har utvecklat sig. Jag hoppas att de långsiktiga beräkningar som kommer att göras kommer att bekräfta hur det i verkligheten har gått med ersättningstrafiken.
Herr talman! Jag tycker att det är ett intressant problem som Sven Henricsson tar upp, och jag anser naturligtvis att vi från både departementets och transportrådets sida skall försöka följa vad som händer när man går över från persontrafik på räls till persontrafik med buss. Det är klart att man kan göra som Sven Henricsson säger — det är väl inget feliden statistiska uppföljningen att man intervjuar dem som så att säga sitter vid ratten om hur de upplever den nya situationen. Men jag tror det är riktigt och nödvändigt — och det har vi ett gemensamt intresse av utifrån det ställningstagande som riksdagen har fattat — att försöka få fram ett så bra underlag som möjligt för att därefter ta ställning till vilka åtgärder som man — Nr 63 från samhällets sida är tvungen att vidta.

Herr talman! Som jag tidigare sade anser jag att själva räkningsförfarandet är otillfredsställande och att man därigenom inte kan få en klar och riktig bild av vad som har inträffat på de aktuella linjerna. Jag har själv i 40 år arbetat vid järnvägen som tågklarerare och har även sålt biljetter. Jag har varit med om tidtabellsomläggningar, där tåg har dragits in och ersatts med bussar. Min erfarenhet är den — och den bekräftas av länsutredningen som gjordes på 1970-talet — att det skedde ett kraftigt bortfall av resenärer när bussarna sattes in. Resenärerna tyckte inte att det var samma sak att åka buss som att åka tåg, utan de tog bilen i stället. Jag kunde med egna ögon klart notera att detta inträffade. Det här betyder att man måste räkna med ett visst bortfall av resande från sidolinjerna. I den utredning som socialdemokraterna gjorde i samband med kongressen framhölls också att det är mycket viktigt att bevaka just detta. Där betonades vikten av en rejäl samordning mellan sidotrafiken och den trafik som går till anslutande linjer vid järnvägen. Jag håller med om att vi måste bevaka detta och se till att trafiken fungerar.
Herr talman! Jag vill påpeka att jag har en mycket stor respekt för Sven Henricssons kunnande på detta område. Vi måste ändå vara överens om att det beslut som vi fattade om länstrafikorganisation och arbetet där har inneburit att utgångsläget när det gäller att samordna trafiken är ett helt annat. Denna organisation är ganska färsk, Sven Henricsson, t.o.m. så pass färsk att den kanske har svagheter i sättet att hantera dessa frågor. Men vi politiker skall hjälpas åt och se till att organisationen kan förstärkas i fortsättningen och ges sin egentliga funktion, nämligen att svara för kollektivtrafiken.
Herr talman! Avslutningsvis kan jag göra den kommentaren att det naturligtvis finns många olika aspekter på övergången till busstrafik. En erfarenhet som vi har från Norrland, där det t.ex. finns planer på att lägga ner trafiken mellan Hoting och Forsmo, är att människorna upplever det så att de har berövats någonting i och med att tågtrafiken har tagits ifrån dem. Det har skapat ett slags psykologisk atmosfär, som innebär att det är svårt att vidmakthålla järnvägens popularitet. Det har blivit en visa i bygden — Curt Boström vet vad som menas med det — att järnvägen inte är någonting att ty 15 sig till, eftersom den bara lämnar människorna åt deras öde. Det här har också en negativ verkan när det gäller att stimulera dessa människor att använda järnvägen även i andra sammanhang.
Herr talman! Sven Henricsson och jag har i allt väsentligt samma uppfattning om vad som behöver göras. Jag skulle bara vilja tillägga: Tänk om alla de människor som känner besvikelse över att förlora järnvägen hade åkt tåg innan vi fattade beslutet om nedläggning! Då hade vi aldrig behövt fatta något beslut om nedläggning.
Herr talman! Jag har hört det där många gånger. Det är emellertid så att tidtabellerna ofta ändras så att tågtiderna inte passar bygdens resenärer utan är mera anpassade till andra trafikuppgifter. Detta har lett till ett kraftigt bortfall av resande, vilket har tagits till intäkt för att tågen inte längre skall gå, eftersom det inte lönar sig. Resandebortfallet beror alltså inte bara på resenärerna, som ju inte kan åka med tågen. Tågtiderna måste passa med de tider när människor t.ex. skall åka till staden och handla. Om järnvägen inte fyller den funktion som människor har tänkt sig föredrar de att ta sig fram på ett annat sätt.

Herr talman! Vid behandlingen av 1979 års trafikpolitiska beslut underströk trafikutskottets majoritet ”angelägenheten av att statens ansvar för underhållet av hela den nuvarande Inlandsbanan slås fast och att en fortsatt målmedveten upprustning av banan sker”. Jan Hyttring har mot denna bakgrund frågat mig om hur jag vill förverkliga detta vallöfte. Jag vill först klargöra vikten av att vi har ett bra järnvägsnät. Skall järnvägen kunna utvecklas krävs ett bannät som har en god standard och som underhålls tillfredsställande. Enligt beslutet som Jan Hyttring åberopar har SJ sedan 1979 satsat betydande medel på att rusta upp inlandsbanan samt dess tvärbanor. Regeringen har också genom särskilda sysselsättningsmedel påskyndat upprustningen. Insatserna, som främst gällt förbättringar av spårstandarden, har koncentrerats till de delar av inlandsbanan som har störst betydelse för att få en ökad trafik. Tack vare dessa investeringar har också SJ betydligt ökat sina transporter av bl.a. skogsråvaror. I SJ:s investeringsplaner ingår en fortsatt målmedveten upprustning av inlandsbanan. För nästa budgetår beräknas investeringarna t.ex. till ca 25 milj.kr. Jag anser mot denna bakgrund att riksdagens uttalande väl tillgodoses.

Herr talman! Min fråga är naturligtvis föranledd av att regeringen helt nyligen har beslutat att lägga ned persontrafiken på sträckan Kristinehamn Lesjöfors. Jag betraktar det, och det är jag inte ensam om, som ett steg i nedrustningen av inlandsbanan. Kommunikationsministern och jag lär väl aldrig bli överens om värdet av att ha en hel och obruten inlandsbana. Även om man nu gör de nämnda investeringarna kommer en viktig bit att saknas, nämligen sträckan Lesjöfors-Mora, som det i dag inte är möjligt att trafikera. Svaret innehåller inga besked om hur man skall göra med den bandelen.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 Man lägger ned persontrafiken på den sydligaste delen, och farhågor för ytterligare nedskärningar finns. Även om man nu behåller godstrafiken, kan borttagandet av persontrafiken på sikt leda till att även godstrafiken dras in.
Herr talman! Som också framgår av Jan Hyttrings anförande kommer det ändå att finnas kvar en betydande godstrafik på bandelen Lesjöfors Kristinehamn. Jag utgår ifrån att de företag som utnyttjar järnvägen för sina godstransporter kommer att göra det också fortsättningsvis. Det måste vara ett intresse både ur kommunernas och ur länets synpunkt att se till att så blir fallet. Jag har redan beskrivit omfattningen av den fortsatta upprustningen. Det har hittills satsats 150 milj.kr. på inlandsbanan. Den fortsatta upprustningen genomförs naturligtvis med utgångspunkt i att det måste anslås pengar även till andra delar av landets järnvägar, så att man kan klara en upprustning också av dem. Men självfallet skall vi i den takt som är möjlig fortsätta med investeringarna för att rusta upp inlandsbanan.
Herr talman! Vi är överens om att det skall ske en fortsatt upprustning av inlandsbanan, men när det gäller den södra delen vore det naturligtvis av stort värde att få biten Mora—-Lesjöfors trafikerbar. Då skulle också en större godsmängd kunna transporteras den vägen ned till Kristinehamn. Betydande investeringar har gjorts i hamnen i Kristinehamn, och det är klart att vi alla värmlänningar önskar större sjöfart på Vänern. Det betyder mycket för regionen. En obruten inlandsbana har naturligtvis vidare en mycket stor betydelse ur beredskapssynpunkt. Jag upprepar alltså min fråga: Vad kommer att hända med bandelen Lesjöfors-Mora?
Herr talman! Jan Hyttring är på det klara med att den trafiken upphörde så tidigt som 1969. Vi hade under sex års tid borgerliga regeringar, som naturligtvis med stor sannolikhet hade gjort något åt detta — om man bara hade kommit på att man skulle se till att hela inlandsbanan skulle fungera! Jag ser uppriktigt sagt inte någon som helst möjlighet att tillmötesgå de krav som Jan Hyttring talar om. Jag är av den uppfattningen att den inställningen delades av min företrädare, den centerpartistiske kommunikationsministern Claes Elmstedt.
Herr talman! Då vet jag inte hur jag skall tolka trafikutskottets ordförande under perioden 1976-1979, Sven Mellqvist.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
Herr talman! Nu kom det! Jan Hyttring glömmer att riksdagen 1979 fattade beslut om att ett visst antal bandelar skulle prövas med avseende på persontrafiken. Där ingick Lesjöfors-Kristinehamn. I samband med att 1979 års riksdag fattade sitt trafikpolitiska beslut kom den fram till att detta skulle ske. Och även Jan Hyttring och centerpartiet måste leva i verkligheten. Ni måste förstå att trafiken på dessa bandelar, beträffande vilka prövning pågår, utgör endast 1 96 av SJ:s persontrafik. Det är klart att man kan vara taktisk, men eftersom det finns krav på att vi skall anslå pengar också till investeringar, måste vi ha klart för oss att vi skall ta ansvar vad gäller hela verksamheten. Det vi skall göra är att svara för att det finns en kollektivtrafik. Jag tror att trafikanterna tycker att det är likgiltigt om den går med järnväg eller buss. Det väsentliga är att vi står för en kollektivtrafik.

Herr talman! Rune Evensson har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att hindra att en nyhetsreporter i TV i fortsättningen förvägras utföra vissa uppdrag på grund av medlemskap i ett politiskt parti. Bakgrunden till frågan är att en nyhetsreporter vid Sveriges Television i Göteborg inte ansetts vara lämplig som reporter för Aktuellt-redaktionen, med ansvar för frågor som rör bl.a. ekonomi och politik. Skälet för detta anges vara hans engagemang i ett politiskt parti. Enligt de regler som gäller för verksamheten är frågor av detta slag en angelägenhet för de olika programbolagen. Av radiolagen och avtalet mellan staten och Sveriges Television följer bl.a. att ledningen för programföretaget ansvarar för att sändningsrätten utövas opartiskt och sakligt. Mot den bakgrund som nu angetts vill jag svara Rune Evensson att det inte är aktuellt med någon åtgärd från regeringens sida i denna fråga.

Herr talman! Jag ber att få tacka kulturministern för svaret på min fråga. Anledningen till frågan är ett antal artiklar i pressen som tagit upp en TV-reporters avstängning från att göra reportage om politik, ekonomi och arbetsmarknad på grund av att han är medlem i ett politiskt parti och är politiskt aktiv i en kommundelsförening. Det är principen bakom detta beslut som är anledningen till min fråga. Att på detta sätt belägga en reporter med yrkesförbud för att han öppet deklarerar sin politiska uppfattning synes mig märkligt. Om en reporter aldrig i något sammanhang visat sig partisk får kravet på opartiskhet inte bli ett slagträ i TV-chefernas händer att slå obekväma medarbetare i skallen med. Det måste betraktas som någon form av hyckleri att tro att en TV-reporter, om han utträder ur ett politiskt parti, därmed omedelbart är opolitisk och kan anförtros alla de uppdrag som han som medlem i ett politiskt parti inte kunnat utföra. En reporters opartiskhet måste bedömas utifrån hans gärningar och inte efter hans politiska uppfattning. Alla reportrar på Aktuellt och Rapport har sannolikt en politisk uppfattning. Att hysa en klar politisk uppfattning och vara medlem i ett politiskt parti är en fundamental demokratisk rättighet som inte bör leda till förbud för en journalist att delta i det dagliga nyhetsarbetet på någon av TV:s redaktioner. Det synes därför vara en naiv inställning som Aktuellt-chefen Lars Jacobsson förfäktar när han drar gränsen för opartiskhet vid medlem skap i ett politiskt parti. Denna hans uppfattning delas uppenbarligen inte heller av Sveriges Radios styrelseordförande. Vad blir kvar till en nyhetsreporter som inte får göra politiska inslag? Kaninutställningar, eldsvådor? Jag är således tveksam till Aktuellt-chefens inställning i denna fråga. Chefer på den nivån bör inte skapa egna regler och förutsättningar för reportrar att utföra sitt arbete. Det måste vara en hedersuppgift för varje journalist att alltid sträva efter att i sina reportage ge en så opartisk bild som möjligt — detta oavsett egen politisk hemvist. Det går mycket väl att kombinera detta arbete med politisk verksamhet. Frågan får anses så speciellt viktig att den bör lösas på ett högre plan än av cheferna för Aktuellt och Rapport. Moderbolagets styrelse bör vara rätt forum för dessa frågor. Jag vill sluta mitt anförande med att fråga kulturministern: Tycker kulturministern att det är en riktig åtgärd att avstänga en TV-reporter från att göra vissa reportage på grund av hans politiska uppfattning?
Herr talman! Utgångspunkten för mitt resonemang är insikten att regeringen inte kan fastlägga dessa regler, inte kan ta ställning till den ene eller andre reporterns tjänstgöring. Det är inte heller i första hand styrelserna utan programbolagets ledning som skall göra det och som då naturligtvis också har möjlighet att delegera beslutanderätten till redaktionerna. Jag vill för den skull avstå från att göra något uttalande med anledning av den fråga som Rune Evensson ställde men vill ändå allmänt säga följande. En så erfaren radiooch TV-man som Herbert Söderström skrev för litet sedan en artikel där han diskuterade just det aktuella fallet och sade att det alltid måste vara en bedömningsfråga, ett avgörande i vart fall för sig, om en reporter skall få utföra arbetsuppgifter eller inte, beroende på om han har åtaganden eller intressen på områden som berörs av den verksamhet arbetsuppgiften gäller. Man kan naturligtvis tycka att en underordnad styrelsepost i en lokal politisk förening kanske inte mer än tjänar som en officiell bekräftelse på en hyst åsikt och inte ger den typen av kopplingar. Men jag är medveten om att det hela tiden handlar om resenomang av typen å ena sidan — å andra sidan, och det gör att det kanske trots allt är en fördel att låta den personliga, individuella bedömningen ske och därvid förutsätta att den görs på ett grannlaga sätt och med oväld.
Herr talman! Jag tackar kulturministern för denna komplettering av svaret. Det borde som jag ser det vara av stort värde för TV:s nyhetsredaktioner att ha medarbetare med politiska och fackliga erfarenheter eller med föreningserfarenheter i övrigt. Åtminstone ser man saken så i andra sammanhang. De kan nog få närmare kontakt med människors vardagsnära problem, vilket måste vara till gagn för deras arbete. Den uppfattning som Aktuellt-chefen förfäktar kan och bör tillämpas även på andra områden än de politiska i så fall. Skall t.ex. Sivert Öholm, som gör kristna nyhetsprogram i TV, tvingas ur — Nr 63 statskyrkan för att kunna fortsätta sina program? Det borde han om logiken Torsdagen den skall upprätthållas. Listan på exempel kan göras ganska lång. 17 januari 1985
Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag är beredd att i positiv anda behandla en framställning från Radio P4 i Lund om att Lund skall bli testort för reklamradio. Radio P4 är benämningen på ett samarbete mellan några föreningar i Lund, som under sommaren sänt närradioprogram ca tio timmar per dag. Sändningarna har skett då de flesta av föreningarna inom närradioverksamheten gjort sändningsuppehåll. De föreningar som svarat för programmen har haft sändningstillstånd för närradio, och verksamheten har följt de regler som gäller för närradion. Sändningarna har varit uppskattade. Nu vill Radio P 4 få rätt att finansiera verksamheten med reklam. Detta strider mot en av grundprinciperna när det gäller närradio. I det betänkande som närradiokommittén presenterade i somras föreslog en enig kommitté att närradion även i fortsättningen skall vara reklamfri. Det är intressant att notera att även de sändande föreningarnas sammanslutning, Sveriges närradioförbund, är av samma uppfattning. Oron är stor att en reklamfinansiering skulle äventyra närradions karaktär av föreningsradio. Jag delar denna oro, och jag är övertygad om att en reklamfinansiering på sikt skulle innebära en strävan att nå allt fler lyssnare med drastiska metoder. Risken är då stor att föreningar med ett allvarligt budskap eller en begränsad lyssnarkrets kommer i kläm. För många av de föreningar som deltar i närradioverksamheten skulle en reklamfinansiering kunna innebära att de antingen måste ändra sitt programutbud eller finna sig i att trängas ut från programtablåerna av mer publikdragande sändningar. Som jag nämnde finns det ett enigt kommittéförslag, som innebär fortsatt reklamfrihet i närradion. Jag räknar med att i en proposition till riksdagen senare i vår förutsätts att närradion även i framtiden skall bekostas av de sändande föreningarna. Jag är alltså inte beredd att föreslå några ändringar, som innebär åtgärder för att tillmötesgå Radio P 4:s krav på en lagändring för att möjliggöra reklamfinansiering. Det finns dock inget som hindrar att Radio P4 återkommer nästa sommar och att den också fortsätter inom det ordinarie sändningsschemat i den mån utrymmet tillåter och på de villkor som gäller för sändande föreningar i övrigt.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Göransson för svaret, även om jag kanske inte blev så glad över innehållet. Många fler med mig blev ledsna över det. Låt mig börja med några citat: ”Närradion sätter puls på Skåne”, ”Stor uppslutning när Radio P 4 direktsände lokal maratonrock”, ”Det slår gnistor om radion”, ”Utmanar monopolet”, ”Vi lyssnar jämt på Radio P4”, ”Radio P4 det bästa som hänt” och ”40 382 skrev på för Radio P4”. Det här är bara några av det otal tidningsrubriker — alla positiva — som har handlat om Radio P 4:s verksamhet i Lund. Radio P 4 startades förra året av en grupp studenter och radioentusiaster, som gjorde ett fantastiskt arbete under hela förra sommaren, när de fick tillgång till lång sändningstid på närradionätet. Radio P4 sände mest populärmusik men varvade musiken med trevligt prat och korta reportage från dagens händelser i och runt Lunds kommun, allt sådant som intresserade Lundaborna och de skåningar som bor i närheten av Lund och kunde höra programmet. När hösten kom återupptog emellertid de ordinarie radioföreningarna sina sändningar, och det blev inte sändartid över för Radio P4. Tiotusentals lyssnare saknar nu Radio P4. Det visas inte minst av att mer än hälften av invånarna i Lund skrev på ett upprop för Radio P4. Televerket kan ordna så att Radio P4 får en egen frekvens. Det finns många villiga krafter som kan sända och ännu fler villiga lyssnare. Men om man skall kunna sända så mycket, behövs också pengar, som man skulle kunna få via reklam. Varför skulle inte Lund kunna få bli testort? Nu säger statsrådet att det är en stor oro för reklamfinansiering. Varför skall reklam i närradion anses vara en drastisk metod? Vi diskuterar dock på allvar reklam i TV. Risken är stor att föreningar med allvarligt budskap kommer i kläm, säger statsrådet. Jag är övertygad om att folkpartisterna i Lund fortsätter att lyssna på folkpartiets närradio under den tid som folkpartiet kan sända, även om det skulle finnas konkurrens från Radio P4. Jag beklagar mycket att inte statsrådet Göransson har litet äventyrslusta och vill vara med om att pröva reklamfinansierad närradio och göra det på en ort där det finns många villiga krafter. Jag inser att jag inte har fått det positiva svar jag ville ha i dag och att jag inte kommer att få det i propositionen. Men som den optimist jag är — i likhet med dem som sköter Radio P4 — tänker jag återkomma när propositionen kommer, och förmodligen får jag återkomma fler gånger. Förr eller senare kanske vi kan få ett resultat.

Herr talman! Radio P 4:s verksamhet har bedrivits inom närradioverksamheten. En enig närradiokommitté har föreslagit regler för en permanent sådan verksamhet. Man har varit enig om att avvisa reklamfinansieringen, därför att den skulle motverka ett av huvudsyftena med närradioverksamheten, att möjliggöra för många föreningar — också små organisationer — att på goda sändningstider nå sina lyssnare. Om närradioverksamheten i Stockholms innerstad regelbundet har en samlad åhörargrupp på 100 000, så innebär inte det att 100 000 personer lyssnar på varje program. Också den lilla föreningen, som når kanske 3 000 å 4 000 lyssnare på en bra kvällstid, skall ha möjlighet att sända. Det är riktigt att många har skrivit på uppropet för Radio P4. I en intervju i tidningen Arbetet i förra veckan är man mycket stolt över det. Om efterföljaren till Radio P 4, som heter Radio AF — Akademiska föreningen — sägs det: ”Officiellt är Radio AF inte ett språkrör för reklamfinansierad närradio men entusiasterna bakom gör ingen hemlighet av att det är slutmålet med sändningarna.” Verksamheten är alltså tänkt att knäcka närradion som närradio. ”Vi vill ha en reklamfinansierad lokal radiostation — — —. För att nå fram till detta mål har vi en särskild lobbygrupp som försöker påverka politikerna”, berättar en företrädare för Radio AF. Den lobbygruppen har en och annan av oss redan sett, och uppenbarligen har också en del skåningar träffat på denna mycket effektiva lobbyverksamhet, vars syfte är att få en reklamfinansierad radio, som inte skulle vara bra för de många små och svaga röster som nu har tillgång till en ganska bra närradio.
Herr talman! Jag förstår att Bengt Göransson vill peta in mig bland dem som blivit utsatta för denna lobbying, och det är alldeles riktigt. Det skäms jag inte för. Jag tillhör dem som tycker att medborgarna har rätt och skyldighet att påverka sina politiker. Annars kan vi inte tala för dem. Entusiasterna i Radio P4 eller Radio AF vill ha reklamfinansierad radio. Jag tycker precis som de, och det är detta jag försöker framföra här i Sveriges riksdag. Jag tror nämligen inte att de små föreningarna hotas av att man får ett program till. Tvärtom är mångfalden även på det här området en utmaning för alla.
Herr talman! Så snart vi diskuterar radio-, TV eller mediefrågor över huvud taget får vi höra resonemang av den här typen. Ofta framställs reklamfinansieringen som en möjlighet till självständighet och mångfald. Den fria etableringsrätten förs in som ett argument. För någon vecka sedan kunde man i tidningarna läsa om hur ledande republikaner i USA har startat en aktion med insamling i syfte att överta aktiemajoriteten i ett av de stora amerikanska TV-företagen. Man vill den vägen stoppa vad man uppfattar som en misshaglig anti-Reaganlinje som drivs av TV-företaget. Min reaktion när jag läste detta var: Varför stiger inte exempelvis fru Ahrland — som gärna yttrar sig i de här frågorna — upp och rekommenderar dessa senatorer att använda sig av den fria etableringsrätt som finns i USA, i stället för att köpa upp ett bolag för att knäcka dess verksamhet?
Herr talman! Jag brukar inte lägga mig i den amerikanska inrikespolitiken —- jag kan ibland lägga mig i den amerikanska utrikespolitiken. Statsrådet Göransson säger att när vi talar om reklamfinansiering talar vi också om möjligheterna till mångfald. Det är alldeles riktigt. Vi tycker att varje möjlighet att utöka utbudet skall tas till vara.

Herr talman! Karin Ahrland har i anledning av en tidningsartikel där jag uttalade mig om tre utnämningar i justitiedepartementet frågat vilka initiativ jag har tagit för att främja jämställdhetsarbetet på justitiedepartementet och hur jag i fortsättningen vill driva detta arbete framåt. Karin Ahrland har vidare frågat hur ofta jag räknar med att det kan bli en kvinna som får en chefstjänst i departementet. Bestämmelser om jämställdhetsarbetet finns i olika författningar och avtal. Justitiedepartementet följer givetvis alla dessa bestämmelser. Den jämställdhetsgrupp som har inrättats i departementet som ett led i jämställdhetsarbetet initierar och stödjer fortlöpande olika åtgärder som syftar till att öka jämställdheten i departementet. Dessa aktiviteter kommer att fortsätta. Jag vill tillägga att arbetet naturligtvis har mitt fulla stöd. Enligt regeringsformen skall vid tillsättning av statlig tjänst beaktas endast sakliga grunder, såsom förtjänst och skicklighet. Jämställdhetsaspekten betraktas numera som en av flera sakliga grunder som kan fälla avgörandet när sökandena bedöms vara jämbördiga eller i det närmaste jämbördiga i fråga om förtjänst och skicklighet. Denna princip tillämpas självfallet vid alla chefstillsättningar i justitiedepartementet.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret. I hela regeringskansliet fanns det så här dags förra året 10 96 kvinnor på chefslöneplanet och 21 96 i lönegraderna 23-26 samt 91 96 i lönegraderna 4—12. I statsrådsberedningen och justitiedepartementet tillsammans var 1 av de 21 högst avlönade kvinna, dvs. 5 96. I lönegraderna 23-26 fanns det två kvinnor, och det blev 33 20. Det fanns 44 sakkunniga totalt; 13 av dem eller knappt 30 96 var kvinnor. Detta är inte några siffror som man blir glad över. Dess värre gäller väl ungefär samma siffror i dag — jag säger det även om jag inte har den färska statistiken. Det är siffror som det hade varit bättre att slippa dra fram i ljuset. Men man kan också ta siffrorna och verkligheten som en utmaning. Man kan ställa upp och bestämma sig för att göra allt man kan för att ändra på verkligheten, och det borde inte vara så svårt för en justitieminister, eftersom riksdagen genom stadganden i regeringsformen och genom jämställdhetslagen har anvisat instrument för en förbättring. Jag kan och bör inte här gå in i ett enskilt tillsättningsärende. Utnämningar av högre chefer motiveras inte. Men nog blir de värda beska kommentarer när allt tyder på att det är så svårt t.o.m. i regeringskansliet att tänka i nya banor. I konstitutionsutskottet granskade vi förra året regeringens praxis vid tillsättningsärenden i förhållande till jämställdhetslagen och skrev då bl.a.: ”Utskottet har också noterat att strävandena till jämställdhet medfört klar framgång enbart i de lägsta lönegraderna och i någon mån inom mellanskiktet. Ökningen av andelen kvinnor på de högsta tjänsterna har däremot gått mycket långsamt.” Sådana pekpinnar från konstitutionsutskottet borde regeringen tänka på och inte bara slentrianmässigt utnämna män, när det faktiskt finns kvinnliga kompetenta sökande. Många invänder ibland att det viktiga är att kvinnorna har plats på arbetsmarknaden, inte att de är chefer. Jag har en annan uppfattning. Fler kvinnliga chefer skulle medföra ett bättre samhälle både mänskligt och ekonomiskt. Under många år har jag träffat på alltför många begåvade kvinnor, som ingen manlig befordringsmaffia har haft fantasi att tänka på i utnämningsärenden. Dess värre har jag också mött många fler män än kvinnor som har befordrats över sin kompetens. Dessutom, herr talman, tror jag att kvinnliga chefer är mer benägna att söka efter duktiga medarbetare av båda könen. Jag fick ett högtidligt svar på två av mina frågor. Jag undrar litet varför justitieministern undvek den tredje.

Herr talman! Jag sade i mitt högtidliga svar att vi enligt gällande författningar och avtal arbetar med jämställdhetsfrågorna i departementet. I mitt kanske något mindre högtidliga tillägg till mitt svar tänker jag faktiskt inte stå här och skryta med resultaten av vårt arbete. Jag har inte någon grund för detta. Vi är naturligtvis många som önskar att det uträttades mer. Jag delar Karin Ahrlands uppfattning att en central jämlikhetsfråga är rekryteringen av kvinnliga chefer, och jag vill erinra om — Karin Ahrland känner säkert till detta mycket väl — att chefer i justitiedepartementet rekryteras bland handläggarna, som nästan genomgående är yngre domare. Naturligtvis finns det minst lika stor andel chefsämnen bland de kvinnliga handläggarna som bland männen. Det här är, Karin Ahrland, min alldeles fasta och givna utgångspunkt. Det är glädjande att kunna notera att andelen yngre kvinnliga domare fortlöpande ökar och detta markant. Bland de yngre är andelen i dag ca 40 96 mot mindre än 15 96 bland de äldre. Som ett resultat härav har också andelen kvinnliga handläggare i departementet ökat under senare år, mellan 1983 och 1984 med så mycket som 20 9. Jag tror att vi nu har 30 kvinnliga handläggare på drygt 100. Jag är mycket medveten om att det sedan gäller — och jag känner att jag här har ett ansvar — att genom fortbildning, uppmuntran och andra insatser ge kvinnorna sådana möjligheter att utvecklas att vi får en rimlig proportion mellan kvinnor och män när det gäller chefsposterna. De kvinnliga handläggarna bör alltså ges sådana möjligheter att utvecklas att vi får en rimlig proportion också på chefsplanet. Jag räknar med en positiv utveckling när det gäller justitiedepartementet.
Herr talman! Jag vill först säga att det är bra att det verkar som om justitieministern förstår att det här rör sig om en sak som man måste ta på allvar, även om man inte alltid behöver vara högtidlig. Jag har noterat att justitieministern har märkt att det nu finns 40 96 kvinnor i handläggarkarriären, vilket kommer att innebära att en av de vanligaste invändningarna mot befordring av kvinnor är borta, eftersom det nu faktiskt finns ett rekryteringsunderlag. När vi nu har kommit så långt — när det finns 40 90 att plocka bland — kan jag kanske få svar på den tredje frågan.